Herr talman! Till utrikesministern några råd. För det första: Läs Kvällspostens referat av den egna presskonferensen! För det andra: Be om ursäkt för insinuationen att moderaterna skulle gå någon annans ärenden. För det tredje: Undersök skillnaden mellan utrikesministerns uttalande den första och den andra dagen. Varför kunde vi inte, herr utrikesminister, om det nu var så att alla var ense, diskutera Centralamerikapunkten ordentligt i FN-delegationen? Varför avsnoppades de moderata synpunkterna då med formuleringen ”som Per Unckel vet är detta en gammal debatt”? Jag tror att det ligger någonting i skriverierna i de tidningar som i anslutning till detta lät påskina att regeringen hade valt att ge en ordentlig positionsmarkering till känna i fråga om Latinamerika, men att fötterna blev kalla när USA hade kritiserat.
Herr talman! Jag skall hålla i minnet, att om en delegation som jag leder diskuterar vissa frågor och vi därvid gör medgivanden till herr Unckel på vissa punkter, medgivanden som kanske inte var och en av oss speciellt gillar, har vi inte att räkna med er lojalitet mot det gemensamt utformade uttalandet.
Herr talman! Nu måste jag be Lennart Bodström om en mycket klar och entydig precisering. Menar utrikesministern och regeringen att partierna hädanefter i FN-arbetet skall avkrävas total lojalitet, dvs. att man skall ge regeringen rätten att under denna lojalitetsmantel uttala sig hur onyanserat som helst? Om detta är vad regeringen begär, kommer moderata samlingspartiet inte att ställa upp på sådana villkor. Vi kommer att kritisera och ge våra bidrag, och vi förväntar oss av regeringen respekt och lyhördhet, för åtminstone vi har landets bästa som utgångspunkt. Vi kommer inte för vår del att byta ståndpunkt som hoppande gräshoppor, från den ena dagen till den andra. Vi är beredda att när vi uttalar oss stå fast vid våra åsikter alldeles oavsett vad en främmande makt säger i sina repliker. Det är tydligen mera än vad man kan begära av socialdemokratin.
Herr talman! Få länder involverar sina parlamentariker mer i utrikespolitiken än Sverige. Vi går så långt som att, när ett regeringsuttalande skall göras, låta representanter för de olika partierna delta i utarbetandet av uttalandet, varvid det i betydande utsträckning tas hänsyn till deras synpunkter. Om detta i och för sig då också bör föranleda någon lojalitet mot gemensamt utarbetade uttalanden är en sak som var och en får avgöra efter sitt eget samvete.
Herr talman! Vad utrikesministern säger, herr talman, innebär att FN-delegaterna i framtiden bör vara noga med vad de byter till sig när det gäller eftergifter från regeringens sida. Vad som är viktigt är tydligen förhandlingssituationen. Däremot tycks det inte vara viktigt om det som står i regeringens anföranden faktiskt speglar den verklighet som regeringen ger sig ut för att beskriva. Min kritik, herr talman, går sammanfattningsvis ut på att regeringen så onyanserat har uttalat sig om en del av världen att detta bara några timmar efter uttalandet uppenbarligen blev uppenbart också för regeringen själv. Jag har uttalat kritik i denna del och gett regeringen mitt råd att ändra beskrivningen i fråga. Men här snoppade regeringens representanter av. Begär verkligen Lennart Bodström att man skall vara lojal efter en sådan behandling?
Herr talman! Det uttalande som jag gjorde stöddes i FN-delegationen av samtliga partier utom moderata samlingspartiet. Det har senare stötts av partierna i utrikesutskottet utom moderata samlingspartiet. Det har senare också stötts i debatterna i denna kammare av alla partier utom moderata samlingspartiet. Jag har inte tagit tillbaka någonting, och jag menar att den svenska ståndpunkten ligger fast. Herr Unckel har avvikit från denna. Det må ni gärna göra, men ni kan inte begära beröm för att ni går ut och kritiserar oss när ni befinner er i New York, eller före det att anförandet blir hållet.
Herr talman! Nej, jag begär inte beröm. Men jag begär att även i framtiden få rikta kritik mot de delar av regeringspolitiken som jag ogillar, utan att bli ålagd någon munkavle. Jag begär dessutom att slippa bli anklagad för att gå fftämmande makts ärenden. Olof Palme riktade en sådan anklagelse mot mig i riksdagsdebatten för några veckor sedan. Lennart Bodström har förgrovat den debatten ytterligare genom sina inlägg här i dag. Hur skall vi, Lennart Bodström, kunna arbeta förtroendefullt med utrikespolitiken — för det är viktigt — om Lennart Bodström anklagar ledamöter av den svenska FN-delegationen för att springa med utrikesministerns anföranden till andra för att möjliggöra repliker? Lennart Bodström, ta tillbaka anklagelsen!
Jordbruksminister Svante Lundkvist har anmält att han på grund av sjukdom är förhindrad att i dag dels lämna meddelande om tidpunkt för besvarande av de under punkterna 8 och 9 i föredragningslistan angivna interpellationerna, dels besvara de under punkterna 10-14 upptagna frågorna.
Herr talman! Lennart Pettersson har frågat mig hur ett eventuellt godkännande av Kuwaits köp av Svenska Gulf stämmer med regeringens strävan att stödja svenska raffinaderier och kravet på en ökad raffinering av olja inom landet. Beredningen av frågan om tillstånd för köpet av Svenska Gulf enligt lagen om utländska förvärv av svenska företag m.m. pågår f. n. i regeringskansliet. Jag är därför inte nu beredd att kommentera ärendet, vilket berör inte endast frågor kring den svenska raffineringsindustrin utan även andra viktiga ekonomiska och handelspolitiska frågor. Regeringen kommer i höst att lägga fram en proposition om oljepolitiken. Det är regeringens avsikt att i propositionen behandla även den svenska raffineringsindustrins situation.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Även om det inte var mycket till besked i själva sakfrågan, får man kanske hysa förståelse för att energiministern inte vill föregripa regeringsbeslutet genom något direkt ställningstagande här i dag. Låt mig därför i mitt inlägg bara understryka tre saker. För det första vill jag understryka vilken utomordentligt stor betydelse regeringens ställningstagande till ett eventuellt förvärvstillstånd för Kuwait har när det gäller att hjälpa eller stjälpa svensk raffinaderiindustri på den snabbt krympande oljemarknaden. På några få år har oljeförbrukningen i Sverige sjunkit från 25 miljoner ton till 17 miljoner ton. Går nu Svenska Gulf till ett företag som importerar raffinerade oljeprodukter, så försvåras branschens problem ytterligare i takt med den sjunkande förbrukningen. För det andra är det viktigt att understryka det särskilda ansvar som regering och riksdag har för svensk raffinaderiindustri och dess anställda. Riksdagen har ju i stor enighet beslutat att oljeförbrukningen skall halveras fram till år 1990. Samhället har också belastat oljeprodukter med höga skatter och avgifter för att nå detta mål. Samtidigt har målsättningen också varit att så mycket som möjligt av oljeprodukterna skall raffineras inom stödja svenska oljeraffinaderier landet för att minska vårt oljeberoende i krisoch knapphetssituationer. Energiministern har upprepade gånger sagt att vi måste fortsätta att dra ner vårt alltför stora oljeberoende, men inom den ramen känner regeringen ett speciellt ansvar för svensk raffinaderiindustri i nuvarande svåra omställningsperiod. Jag vill gärna tro energiministern på denna punkt, men det minsta man då kan begära är att regeringen säger ett klart nej till Kuwaits köp av Svenska Gulf. Gulfs 10 26 av den svenska oljemarknaden behövs sannerligen för att täcka in en del av de svenska raffinaderiernas ökande överkapacitet. För det tredje bör det slås fast att ett nej till förvärvstillstånd i sig inte innebär någon otillbörlig diskriminering av utländska företag. Oljebranschen är vår största utlandsägda industribransch. Ingen — allra minst Kuwait, som har nationaliserat hela sin oljeindustri — borde misstycka om den svenska regeringen i nuvarande läge vill säkra en nationell oljepolitik och något minska den stora utländska marknadsandelen. Herr talman! Att ge Kuwait förvärvstillstånd vore att slå in på en importväg som innebär allt större svårigheter för svenska oljeraffinaderier och deras anställda. Det är min förhoppning att regeringen håller fast vid sin tidigare linje att en ökande mängd oljeprodukter bör raffineras inom landet.

Herr talman! Bengt-Ola Ryttar har frågat mig om jag tänker ta några initiativ för att uppnå det dubbla syftet att producera energi och skapa arbete genom upprustning av äldre kraftverk. Regeringen eftersträvar självfallet att ta till vara alla möjligheter att skapa arbete, bl.a. genom de arbetstillfällen som uppkommer vid samhällsekonomiskt rimliga upprustningar av äldre vattenkraftverk. Vattenkraftsanläggningarna i vårt land har tillkommit successivt under en mycket lång tidsperiod. De första vattenkraftverken i Sverige togs i drift för över 100 år sedan. Varje anläggning har utformats efter samtida tekniska och ekonomiska bedömningar. Det kan i dag i många fall vara motiverat att byta löphjul, vidga vattenvägar eller installera nya aggregat för att minska energiförlusterna och öka verkningsgraden. Ett genomförande av sådana åtgärder medför emellertid kostnader förutom för investeringar också för produktionsbortfall under ombyggnadstiden. Kostnaderna för enbart produktionsbortfall kan ibland bli avsevärt större än värdet av det beräknade energitillskottet. Det är således inte självklart att det alltid är ekonomiskt riktigt att genomföra effektivitetshöjande åtgärder i vattenkraftverk. I en utredning som genomfördes år 1980 bedömde statens vattenfallsverk att åtgärder i landets befintliga vattenkraftverk som resulterar i en produktionsökning av ca 1 TWh kan förräntas i rimlig omfattning. Vissa av dessa åtgärder har redan genomförts, andra pågår eller planeras. Kort tid efter regeringens tillträde tillkallade jag en beredning med uppdrag att lägga fram en plan för hur det av riksdagen beslutade målet för vattenkraften, 66 TWh, skall kunna uppnås. I uppdraget ligger att bl.a. studera de aspekter Bengt-Ola Ryttar tar upp. Vattenkraftsberedningen skall enligt sina direktiv avsluta sitt arbete senast den 1 juli 1983. Frågan om upprustning av äldre vattenkraftverk övervägs sålunda fortlöpande.

Herr talman! Jag får tacka energiministern för svaret på frågan. Bakgrunden till denna fråga är självfallet byggsysselsättningen, speciellt i mitt hemlän. Vid de kontakter som jag har haft med dels älvräddare, dels kraftproducenter har det framkommit att man inte är medveten om de lättnader som finns i lagen om skatt på äldre vattenkraft. De tror att man inte befrias från den kapacitetshöjning som görs. Det vore högst önskvärt att information om detta verkligen kommer dessa parter till del, för att man skall kunna få litet bättre aktivitet på området. I Kopparbergs län ägs större delen av vattenkraften av privata intressen, och där tycks motiven för att vidta effektiviseringar vara ganska svaga. Jag vet inte om det är nödvändigt att ytterligare stimulera den biten, eftersom informationen om den stimulans som redan ligger i lagförslaget inte har nått fram, men det kan finnas anledning att titta närmare på detta. Därutöver måste det vara av intresse att man vidtar de effektiviseringsåtgärder som är möjliga att göra nu, när vi har ett relativt energiöverskott, så att man inte kommer i den situationen att man har gammaldags och oekonomiska anläggningar som måste åtgärdas när kärnkraften skall avvecklas. Det är min förhoppning att energiministern, när hon tar ställning till vattenkraftsberedningens förslag, verkligen beaktar sysselsättningsaspekten och därvid ser på de regionala frågorna.

Herr talman! Får jag först understryka att det i direktiven för vattenkraftsberedningen finns klart inskrivet att man skall ta hänsyn till såväl miljöoch bevarandeintressen som sysselsättningsintressen och effekterna i de berörda och särskilt utsatta regionerna i vårt land. Det är alldeles uppenbart att den beslutsförlamning som under lång tid har rått när det gällt vattenkraftsutbyggnad har medfört att många utbyggnadsobjekt, som skulle ha kunnat komma till utförande, inte har kommit till stånd — man har helt enkelt inte vågat fatta beslut. Och situationen kanske fortfarande är sådan, men nu i avvaktan på vattenkraftsberedningens förslag, som ju skall komma om bara några månader. Det är min och regeringens förhoppning att vattenkraftsberedningens arbete skall leda till att vi äntligen kan få positiva beslut med bred parlamentarisk och opinionsmässig förankring. Det är uppenbart att vattenkraftsutbyggnad betyder mycket både för energipolitiken och för möjligheterna att klara elförsörjningen också i en situation när kärnkraften avvecklas samt för sysselsättningen. Utbyggnad av den sortens anläggningar som nu diskuteras och som Bengt-Ola Ryttar har tagit upp skapar sysselsättning på många håll, både för byggnadsarbetare och för industriarbetare som levererar utrustningen. Just nu behövs den sysselsättningen, därför att man har det mycket bekymmersamt när det gäller att klara den för både byggnadsarbetarna och arbetarna i de berörda företagen.
Herr talman! Som ett exempel kan jag nämna att bara vid fyra kraftverk i Dalarna skulle man få 460 årsarbetare sysselsatta, och det är inte småsmulor i en sådan situation som vi har nu. Det är verkligen min förhoppning att vi kommer att få denna fråga behandlad på ett riktigt och konstruktivt sätt.

Herr talman! Kerstin Ekman har frågat mig om regeringen har för avsikt att ge tillstånd till ytterligare vattenkraftsutbyggnad innan vattenkraftsberedningen har slutfört sitt arbete. Vattenkraftsberedningen skall enligt sina direktiv föreslå en plan för vattenkraftens utbyggnad till 66 TWh och redovisa resultatet av sitt arbete senast den 1 juli 1983. Enligt vad jag har inhämtat från chefen för jordbruksdepartementet kommer inte ärenden om tillåtlighet för vattenkraftsutbyggnad i fall där betydande motstående intressen finns att tas upp till beslut innan vattenkraftsberedningen har avslutat sitt arbete.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Anledningen till min fråga är att vi från folkpartiet anser att det är av oerhört stor vikt att man avvaktar den parlamentariska beredningens ställningstagande och den plan för den framtida vattekraftsutbyggnaden som den har i uppgift att lägga fram, innan man ger tillstånd för nya projekt. Det svar jag har fått av statsrådet kan vid första påseendet verka lugnande. Men där finns tyvärr en passus som jag gärna skulle vilja att energiministern utvecklade vidare, nämligen den som gällde fall ”där betydande motstående intressen finns”. Som svaret nu är formulerat verkar det som om det vore en bedömningsfråga om tillstånd skall ges eller ej — detta alltså redan innan beredningens arbete är slutfört. Jag hade verkligen hoppats att få ett mera entydigt nej som svar på min fråga. Mot den bakgrund som jag har redovisat i min fråga, nämligen att regeringen före jul gav tillstånd till utbyggnad av Älglunds kraftverk i Rickleån samt de förslag som finns redovisade i budgetpropositionen, är oron fortfarande befogad. Jag har i frågan som exempel nämnt Voxnan. Det ligger en ansökan hos regeringen som gäller Hylströmmen. En utbyggnad där skulle innebära en mycket grym vildmarksexploatering. Strömmen är värdefull ur fritidsfiskesynpunkt, och bl.a. utterbeståndet skulle hotas vid en utbyggnad. Min fråga måste bli: Ligger ett sådant ärende inom ramen för förutsättningarna för att tillstånd skall kunna ges? Jag för min del bedömer det som klart olämpligt att över huvud taget gå vidare innan beredningen har redovisat sitt arbete.

Herr talman! Det uttalande som jag gjorde i dag är exakt detsamma som gjordes när vattekraftsberedningen tillsattes och som var en av förutsättningarna för dess arbete. Det betyder inte att varje vattenkraftsärende stoppas. Det finns nämligen ärenden som vid tillåtlighetsprövning har tillstyrkts av alla instanser. De har tillstyrkts av vattendomstolen, de gäller inte vattendrag som är undantagna från utbyggnad enligt riksdagens tidigare beslut och de avser projekt som kan ge värdefull sysselsättning och tillskott till energiförsörjningen. Den sortens ärenden måste kunna släppas fram. Av det skälet har regeringen gett tillstånd till utbyggnad av Porsi och Laxede liksom av Rickleån. Rickleån tillhör inte de undantagna vattendragen. Den utbyggnaden har tillstyrkts av såväl vattendomstolen som sådana ansvariga remissinstanser som naturvårdsverket och kammarkollegiet. Men — och det är troligtvis på den punkten Kerstin Ekman och jag är oeniga — inget ärende som gäller vattenkraftsutbyggnad är av den naturen att det inte finns någon motståndare. Det är en romantisk illusion att tro det. Men om det är så att ett ärende handlar om ett icke undantaget vattendrag och det vid tillåtlighetsprövning har befunnits lämpligt för utbyggnad och om alla eller så gott som alla remissinstanser tillstyrker, då måste man ändå säga sig att det är nödvändigt att släppa fram ett sådant ärende, eftersom projektet kan ge värdefulla arbetstillfällen i delar av vårt land där arbetslösheten är mycket stor. Men jag upprepar att om det gäller ärenden där det råder tveksamhet på den punkten, då kommer regeringen att vänta med sitt ställningstagande till dess att vattenkraftsberedningen är färdig.

Herr talman! Det är helt klart att det kan vara mycket få objekt om vilka åsikterna inte går isär. Men det är väl ändå märkligt, statsrådet Dahl, att socialdemokraterna, som inte kunde godta det utredningsarbete som mittenregeringen påbörjade utan startade den nu arbetande vattenkraftsberedningen, inte vill avvakta det arbetets slutförande. Man har ju här chansen iregeringen att allsidigt utvärdera de resultat som beredningen kommer fram till. Man skulle ju kunna vänta med att fatta beslut under den korta tid som är kvar till dess att utredningen är klar, eftersom det finns en oro och bedömningen i alla fall måste bli godtycklig när det gäller de objekt som ligger framme för avgörande i regeringen. I sitt svar till Bengt-Ola Ryttar för en stund sedan hänvisade statsrådet till beredningen och ville inte ge något besked innan utredningsuppdraget var slutfört. Jag tycker att det vore bra om man kunde få samma svar när det gäller tillståndsgivningen för utbyggnad av vattenkraften. Effektiviseringen av befintliga kraftverk är ju ett av de mål som beredningen skall försöka verka för.

Herr talman! För det första: I svaret till Bengt-Ola Ryttar hänvisade jag till att vattenkraftsberedningens arbete — alltså innan man fått visshet om resultatet — kanske fortfarande höll tillbaka beslut i sådana fall där man kunde släppa fram arbeten som borde släppas fram och som jag tror att Kerstin Ekman också tycker är värdefulla: effektutbyggnader av äldre kraftverk. Jag uttalade den förhoppningen att man åtminstone i samband med vattenkraftsberedningens arbete äntligen kunde få underlag för de beslut som skulle kunna fattas. För det andra: Vi tog beslut om utbyggnad av Porsi och Laxede, som hade tillstyrkts av alla ansvariga — även av älvräddarna. Det ger flera hundra jobb i flera år i Norrbotten, och vi kan få fram de jobben det här året åt människor som är i en förtvivlad situation. Skulle vi ha stoppat det? Vi har utan att föregripa tillåtlighetsprövningen när det gäller Fatsjön anvisat medel i budgeten, så att de finns tillgängliga om regeringen vid den prövning som inte kommer att äga rum förrän efter vattenkraftsberedningens arbete kommer fram till att den utbyggnaden bör tillåtas. Det har vi gjort för att inte riskera att försena igångsättningen ytterligare en säsong i en — också i det fallet — av arbetslöshet drabbad bygd. Men vi har icke föregripit prövningen. Jag vill fråga Kerstin Ekman: Skulle vi ha hindrat dessa arbeten, som behövs där uppe i norr?

Herr talman! Min fråga gällde faktiskt de ärenden om prövningstillstånd som ligger på regeringens bord. Jag tog upp Voxnan. Men det finns en oro också för att det kan finnas andra projekt, där man kommer in med förnyade ansökningar. Det är ju fråga om en ganska kort tid till dess att beredningen är klar med sitt arbete. Det är det vi talar om, statsrådet Dahl. Vad det gäller är månaderna fram till dess att beredningen är klar med sitt arbete. Nu fick jag ju svar på en fråga, den om Fatsjön: att man skulle vänta med beslut i det ärendet tills beredningen var färdig med sitt arbete. Det var i alla fall ett positivt besked.

Herr talman! Jörn Svensson har frågat industriministern om regeringen avser att inför förestående beslut om den svenska varvspolitiken låta sig vägledas av riksbankschefens uttalande i tidningen Arbetet att Svenska Varvs två kvarvarande anläggningar bör skrotas och om riksbankschefens uttalande kan få återverkningar på Svenska Varvs ställning på kreditmarknaden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Som framgår av den varvsproposition som regeringen förelade riksdagen den 25 mars 1983 anser regeringen inte att något av storvarven i dag bör avvecklas med hänsyn till de sociala och regionala följder detta skulle få. Regeringen föreslår därför i varvspropositionen trots det ansträngda statsfinansiella läget fortsatt men reducerad drift vid såväl Kockums som Uddevallavarvet. Offentliggörandet av detta förslag bör få till följd att uttalanden som gjorts dessförinnan inte påverkar Svenska Varvs möjligheter till extern finansiering.

Herr talman! Jag tackar för svaret. En del av sin aktualitet och relevans har väl kanske den här frågan mist sedan den ställdes. Den ställdes nämligen i ett läge där man ännu inte visste något om innehållet i varvspropositionen — den hade ännu inte publicerats, och man visste heller inte exakt när den kunde väntas komma. Det är ju emellertid trots allt så att Bengt Dennis ju inte är vilken privatperson som helst. När han går ut med ett så skarpt uttalande som han gjorde är det naturligtvis uppseendeväckande och kan föranleda diskussion. Bengt Dennis är ju inte bara regeringstjänsteman med ett förflutet i den stora epoken före 1976, utan han är också som riksbankschef ansvarig för betydelsefulla delar av den ekonomiska politik som sammanhänger med budgetläget och budgetpolitiken. Därför har hans uttalanden naturligtvis en viss relevans, och det var i det läget naturligt för oss att få ett klarläggande uttalande från någon ansvarig inom regeringen om vad som låg bakom hans utspel. I den praktiska politiken går det ju dessutom ibland -— inte alltid — till så, att man låter någon person som inte tillhör den närmaste regeringskretsen skicka upp eri försöksballong. Det finns också de som tänker i den politiska förlängningen av den nuvarande situationen på ett sådant sätt att de med sådana här uttalanden vill förbereda och mjuka upp opinionen för allvarligare ingreppi en viss närings förhållanden än vad de för ögonblicket är beredda att göra. Vi kan nu från vår sida med tillfredsställelse notera att Bengt Dennis uttalande tydligen inte var en sådan försöksballong. När det gäller Bengt Dennis själv, som jag tyvärr inte har möjlighet att debattera med här i kammaren, vill jag notera att det är ambitiöst av honom att vilja göra rätt för sin lön, men han kanske tog i litet väl skarpt denna

Herr talman! Kerstin Ekman har frågat industriministern om regeringen avser att vidta åtgärder för att förbättra finansieringsvillkoren för offshorekonstruktioner. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Som bekant har regeringen den 25 mars 1983 förelagt riksdagen en proposition om varvsfrågorna. I denna proposition föreslås olika åtgärder för svensk varvsindustri, bl.a. ett fortsatt men begränsat statligt stöd. I propositionen behandlades också finansieringen av offshore-anläggningar. Det är riktigt att räntan för finansiering av sådana anläggningar under senare tid till följd av internationella överenskommelser höjts från 8,75 9 till f.n. 13,1 26. Denna höjning har som Kerstin Ekman säger föranlett oro hos svenska leverantörer av offshore-anläggningar att de inte skall kunna erbjuda konkurrenskraftiga finansieringsvillkor vid försäljningar. I propositionen erinras därför om att det föreligger möjlighet till gynnsammare finansieringsvillkor än eljest om ett påvisbart anbud från ett utländskt varv ger anledning till en s.k. matchning.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

Räntan blir då betydligt lägre, vilket medför svårigheter för svensk varvsnäring när det gäller att konkurrera. Efter det att jag framställt min fråga har regeringen lagt fram sin s.k. varvsproposition, proposition 1982/83:147. Den lösning på problemen som statsrådet föreslår i propositionen måste betraktas som en mindre god lösning. Det handlar alltså om möjligheten till gynnsammare finansieringsvillkor om ett påvisbart anbud från ett utländskt varv finns. Den s.k. matchningen är inget eftersträvansvärt sätt att lösa problemen på. Det måste vara bättre att ha generella regler, som beställare och leverantörer, och inte minst regeringen, kan följa. Regeringen slipper då den grannlaga uppgiften att från fall till fall bedöma graden av angelägenhet. Min fråga är alltså: Anser statsrådet att man skall arbeta på att få till stånd en räntesats som medger en förmånligare behandling när det gäller offshore-plattformar och beställningar vid svenska varv?

Herr talman! Jag vill endast säga, Kerstin Ekman, att regeringen nu har lagt fram sitt förslag och att det skall bli föremål för behandling i utskott och riksdag. Därutöver har jag alltså inget att meddela.

Herr talman! Vi har i Sverige en ekonomisk och social trygghet som torde sakna motstycke någon annanstans i världen och någonsin i historien.

Det finns egentligen inga hot, med ett undantag, mot den här tryggheten, mot de här systemen. Vi har en politisk enighet om att bevara det vi har uppnått som även den kanske saknar motstycke någon annanstans. Men i ett trygghetssystem är det ojämförligt viktigaste trygghetsmomentet att systemet i och för sig står tryggt, dvs. att människorna alltid kan lita på att systemet kan infria sina förpliktelser den dagen vi behöver ta dem i anspråk. När det gäller privat försäkring, som vi alla i mycket stor utsträckning använder för att skapa oss trygghet, har staten sett till att den allra viktigaste delen i tryggheten är garanterad. Det gör vi genom rigorös lagstiftning och noggrann inspektion. Vi har försökt och också lyckats tillse att den försäkring vi har tecknat, vad den än gäller, verkligen fungerar, att det finns pengar till att infria förpliktelserna den dagen det blir aktuellt. När det gäller den allmänna försäkringen finns det bara en garanti för att den också förblir trygg, och det är en sund, stabil och säker samhällsekonomi. Jagär inte övertygad om att alla människor i dag känner sig lika trygga som vi tidigare har gjort i förlitandet till att våra försäkringar alltid fungerar. Vi vet att vi har haft en oroad och oroande diskussion om pensionssystemets framtid. Den debatten må vara grundad eller mindre väl grundad, men det är ett oroande tecken enbart att den kan behöva uppstå. Vi har bara en garanti för att tryggheten skall bli bestående. Det är den goda samhällsekonomin. Därför är det naturligt att också trygghetssystemet måste tas med när vi försöker återställa en god, stabil samhällsekonomi. Den viktigaste åtgärden för att säkra den sociala tryggheten är i själva verket att återställa en sund och stabil samhällsekonomi, och att trygghetssystemeni sig själva får medverka i det arbetet är närmast en självklarhet. Socialförsäkringsutskottet har haft att ta ställning till ett besvärligt material när vi har arbetat med propositionen, som är den förra regeringens proposition om det socialpolitiska bidragssystemet och dess samordning. Det bör inte döljas att det i utskottet fanns tankar på att föreslå att propositionen skulle återsändas till regeringen för överarbetning och förbättring i bestämda delar. Nu blev det inte så, utan utskottet har arbetat färdigt med propositionen. Vad gäller de konkreta förslag till lagändringar som förelåg i propositionen har utskottet kunnat komma fram till enhälliga beslut, som jag inte har behov av att gå in på. Våra förslag är i väsentliga stycken annorlunda än de var i propositionen, men vi är i utskottet ense om att de innebär förbättringar. När det gäller den andra huvuddelen av propositionen som försöker ange riktlinjer för det fortsatta samordningsarbetet har vi inte lyckats uppnå enighet. Det hänger samman med just de frågeställningar som jag började med att ta upp. I propositionen spåras en gryende medvetenhet om att det är samhällsekonomin som måste vara basen även för de sociala trygghetssystemen. Men den ger egentligen inga förslag till hur även den socialpolitiska sektorn skall kunna bidra till en stabiliserad samhällsekonomi. I den stora socialdemokratiska motionen, nr 42, väckt med anledning av propositionen, är det ännu sämre beställt på det området. Där framhärdar man, som om ingenting hade hänt, i övertygelsen om att allt skall förbli som det är. Att världen har förändrats, att ekonomin har förändrats och att människornas förhållanden har förändrats har ingen betydelse. De sociala systemen skall även fortsättningsvis byggas på samma principer och på samma sätt som tidigare. Vi moderater har inte kunnat dela något av dessa synsätt. Vårt trygghetssystem byggdes upp i en tid med helt andra förutsättningar än de som nu råder. Den tiden är inte avlägsen. Många av oss, kanske de flesta, som i dag finns i Sveriges riksdag har personliga minnen av en tid då väldigt mycket var annorlunda än nu, då människornas behov var annorlunda än nu, då också det allmännas möjligheter att bidra till att tillfredsställa dessa behov var annorlunda än nu. Det fanns en tid då ett ojämförligt flertal av folket levde inte med små marginaler men utan marginaler, då det för trygghetens skull var nödvändigt att vi försökte försäkra oss mot även blygsamma påfrestningar. Och vi gjorde det. Man kan fråga sig om det är så i dag. Det har varit en omtyckt sport i riksdagen under många år att under den allmänna motionstiden flitigt botanisera i trygghetssystemen för att hitta en eller annan aldrig så liten lucka som kan täppas till, något inkomstbortfall vi kan ersätta, om det så bara gäller lönen för några timmar eller någon enstaka dag. Det skall sägas till de sociala utskottens heder att de har haft en viss motståndskraft mot den sortens propåer, men helt har vi inte lyckats hålla tillbaka dem. Man måste väl ändå fråga sig om det inte möjligen är så, att den ojämförligt största majoriteten av svenska folket i dag har betydligt bättre råd att var för sig personligen möta små ekonomiska påfrestningar än vad svenska staten har. Vi har ett folk med världens kanske alltjämt högsta levnadsstandard — i varje fall är den bland de allra högsta i världen — och vi har en fattigstat. Det är nya förhållanden som det vore orimligt att lämna därhän när vi ser framåt och bedömer hur systemen skall byggas upp och tryggas i fortsättningen. De moderata ledamöterna har försökt att i en reservation till socialförsäkringsutskottets betänkande antyda åtminstone några huvudlinjer. Vi har sagt att det viktigaste är just att se till att trygghetssystemen är trygga i sig själva. Det är viktigare än att söka upp alla möjligheter att försäkra bort även de minsta risker. Vi har sagt att en allmänförsäkring inte skiljer sig ifrån annan försäkring däruti att det som försäkringsteknikerna kallar den första risken är den dyraste risken. Det är alltså en risk som kan vara jämförelsevis obetydlig för den enskilde drabbade därför att det i varje enskilt fall rör sig om måttliga förluster och måttliga inkomstbortfall. Men sammantagna blir dessa belopp utomordentligt stora just genom sin mångfald. I all annan försäkring har vi närmast som en självklarhet accepterat att hålla våra egna kostnader nere genom att själva stå för de små riskerna — det är detta vi kallar för självrisk. Vi vet, just genom erfarenheten från enskild försäkring, att när försäkringstagaren kan välja fritt, så väljer han mycket ofta att själv ta de små riskerna och i gengäld komma undan med en lägre kostnad. Det finns i dessa avseenden ingenting som skiljer allmän försäkring från enskild. Vill vi få kontroll över den automatiska kostnadsökningen — vilket vi måste få — så finns här en väg att gå. Sluta upp med att leta fram allt mindre risker att försäkra bort och se i stället över systemet! Kanske finns där en eller annan sådan smärre risk som vi kan återta och bära själva. Det är en väg att gå. Det finns andra. Men det väsentliga är just att vi inser att vi icke kan se försäkringar och andra trygghetssystem som fristående från samhällsekonomin i övrigt. Vi måste trimma dem. Nu blir det tillfälle till det. På den punkten är vi överens. Arbetet med den socialpolitiska samordningen måste fortsätta. Vi har i dag ett sammelsurium av trygghetssystem som griper in i varandra, som i stora stycken är mycket svåradministrerade och som på många områden alldeles säkert är onödigt kostnadskrävande. Alla dessa kan och bör samordnas, och de måste samtidigt trimmas till en omfattning och till en kostnadsnivå som samhällsekonomin uthålligt kan bära. Det är detta som är det viktiga. Vi skall inte stå där med risken att varje gång vi utsätts för ekonomiska påfrestningar i samhället, så kommer också trygghetssystemen i gungning. Det är vad vi gör i dag. Trygghetssystemen skall vara av en sådan omfattning och så utformade att de håller genom de ekonomiska skiftningarna, för ekonomiska skiftningar kommer även i framtiden. Vi har pekat på några vägar. Man kan göra det — det finns fler. Vi har försökt att anvisa några riktlinjer för det fortsatta samordningsarbetet, som alltså skiljer sig såväl från utskottsmajoritetens sätt att se som från propositionens sätt att se genom att de går längre.

Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1 i utskottets betänkande och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I detta betänkande behandlas samordningsfrågor inom det socialpolitiska fältet. Behovet av en bättre samordning för att göra det ekonomiska trygghetssystemet enklare, överskådligare och enhetligare har understrukits såväl av utredningen och remissinstanserna som i propositionen. Och detta instämmer vi i. Men vi finner det riktigt att det fortsatta förändringsarbetet inom det socialpolitiska bidragssystemet anpassas till de utgångspunkter för besparingar som riksdagen antagit. De besparingar som de tidigare regeringarna vidtog under åren 1980-1982 var enligt vår mening helt nödvändiga mot bakgrund av det statsfinansiella läget. Vi delar också den i propositionen framförda uppfattningen att det socialpolitiska bidragssystemet bör vara uppbyggt så, att det kan anpassas till variationer i den ekonomiska utvecklingen. Om besparingar måste vidtas i ekonomiskt kärva tider, är det nödvändigt att systemet ger möjligheter att styra bidragen till dem som bäst behöver dem. Vi biträder den fortsatta inriktningen av den socialpolitik som propositionen ger uttryck för. Försäkringskasseförbundet och Försäkringsanställdas förbund har i skriften En allmän och aktiv socialförsäkring på ett enkelt och kortfattat sätt beskrivit det system vi har i dag och påpekat att det är svårbegripligt. Jag skall återge ett stycke ur den skriften: Kunskaperna om bidragssystemets omfattning, dess komplexitet i fråga om utformningen av regler, bidragsgrunder och ansökningsförfarande är på väg att bli en vetenskap, som det är få förunnat att helt känna till. Riskerna börjar bli alltför stora att de som har de bästa förutsättningarna att sätta sig in i regelsystemet också bäst kan använda det, medan de som bäst behöver samhällets stöd går miste om denna rätt. Detta är avgörande motiv för en genomgripande reformering av det nuvarande bidragssystemet — mot ett samordnat och förenklat regelsystem. Till detta skall också läggas de kostnader som ett oenhetligt regelsystem innebär. Herr talman! De som har författat denna skrift är människor som dagligen arbetar med dessa frågor och nu ser att de här problemen uppstår, att det kan vara fel människor som får bidrag. Det är därför väsentligt att den helhetssyn på stödbehovet och den bidragsrätt som den socialpolitiska samordningsutredningen anlagt blir vägledande för pågående och kommande utredningar. Hur denna helhetssyn konkret skall kunna slå igenom på olika bidragsområden utvecklas närmare i samband med att utskottet behandlar utredningens förslag till principmodell för en allmän socialförsäkring och tar ställning till inriktningen av ett kommande samordningsarbete. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 2, som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 14, och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig inledningsvis slå fast att jag på en punkt är helt enig med Nils Carlshamre.

Majoriteten i utskottet är enig om att vi har kommit fram till en modell som kan förtjäna att arbeta vidare på. Jag vill också ta upp en del av propositionen som Nils Carlshamre antydde. I propositionen finns förslag om ändring i lagen om allmänna barnbidrag och ilagen om bidragsförskott. Dessa förslag är så vagt och luddigt utformade, att det inte hade blivit någon förbättring — snarare hade det blivit större svårigheter att tillämpa den föreslagna lagstiftningen än vad det är att tillämpa nuvarande lagstiftning. Jag vill passa på tillfället att från utskottet rikta ett tack till kansliet, som i samråd med andra lagkloka fick fram ett som vi tror vettigt förslag, som det går att använda i framtiden. Utbyggnaden av det socialpolitiska bidragssystemet har skett genom ett stegvis reformarbete under hela 1900-talet. Socialförsäkringen har utformats som ett generellt försäkringssystem med en alltmer ökad tyngdpunkt på inkomstrelaterade ersättningar, som kompletteras av grundeller garantibidrag och inkomstprövade bidrag. Krav på en ökad samordning av de olika försäkringsoch bidragsförfattningarna har framförts i motioner i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet. Samtidigt diskuterades det här i riksdagen införandet av någon form av ett allmänt grundstöd, utformat som en negativ skatt eller en garanterad minimiinkomst. Låt mig inledningsvis nämna det — jag återkom mer till den punkten senare. År 1972 tillsatte den dåvarande socialministern Sven Aspling en utredning inom socialdepartementet, som skulle göra en kartläggning av bidragssystemet för att klarlägga de brister som kunde finnas inom olika bidragsformer. Utredningen redovisade sitt förslag i en rapport år 1975. Sedan tillsattes 1975 en utredning, som fick namnet socialpolitiska samordningsutredningen. Den utredningen lade fram ett enhälligt förslag i början av januari 1980 till Karin Söder. Remissutfallet var mycket gott, och man väntade på ett förslag från regeringen. Det dröjde — det kom i slutskedet av den borgerliga regeringstiden; i maj 1982 presenterades den mycket luddiga proposition som vi i dag har att behandla. När då äntligen propositionen kom ville man ha accept på den sociala nedrustning man startade 1980 och som man sedan fortsatte. Man pekade på att man ville ha mera selektivt inriktade stödåtgärder. I både motionen och utskottsbetänkandet pekar vi på att vi vill ha en generell, allmänt sammanhållen socialförsäkring, med förenklingar. Det är något förvånande att höra Elis Andersson här läsa ur den mycket värdefulla skrift som Försäkringskasseförbundet och Försäkringsanställdas förbund har gett ut. Men den skriften bygger ju på den socialpolitiska samordningsutredningens förslag. Elis Andersson var själv ledamot av utredningen. Jag utgår därför från att han med lika stor otålighet som vi andra har väntat på ett förslag från regeringen. Elis Andersson ställde sig helt bakom de synpunkter som utredningen kom fram till. Han hade inte någon avvikande mening. Den enda i utredningen som reserverade sig var jag. Det gällde en sak som vi inte skall diskutera just i dag, nämligen arbetslöshetsförsäkringen. Men, som sagt, Elis Andersson ställde sig bakom utredningen i den form denna presenterades. Det gällde alltså en generell socialförsäkring. Nils Carlshamre m.fl. pekar i sin reservation på — det är ganska intressant att notera — att utredningen och direktiven till denna var föråldrade. Många gånger har olika direktiv diskuterats här, men så skedde inte 1975. Också av remissutlåtanden osv. framgår vad man tyckt om utredningen. Jag har tidigare sagt att remissutfallet var mycket gott. Nils Carlshamre — det är min bedömning, och förmodligen gör också moderata samlingspartiets ledamöter samma bedömning — är den kunnigaste inom sitt parti när det gäller sociala frågor. Men han anlade inga synpunkter på direktiven vid det tillfället. Han ingick inte ens i utredningen, vilket kanske hade varit naturligt med tanke på den bakgrund som han ändå har. Det var en annan ledamot från moderata samlingspartiet som deltog i utredningen. Han var rörande överens med de övriga ledamöterna om förslaget. Han hade alltså inga invändningar. De kommer i stället nu. Nils Carlshamre pekar på just otryggheten när det gäller ATP-systemet. Det ligger nära till hands att göra följande reflexion: Vem är det som blåser upp och blåser under oron? I reservationen av Nils Carlshamre m.fl. säger man, att oavsett om oro i detta sammanhang är välgrundad eller inte, är det illavarslande att tvivel alls kan uppstå. Det är uppenbart så, att de sociala reformerna inte sällan genomförts under stor politisk strid. När så skedde — många gånger med mycket små majoriteter — kunde det synas som om man ställde sig bakom de reformer som genomfördes. Kritiken har till stor del tystnat. Men de senaste årens borgerliga regeringspolitik har visat att denna tystnad inte grundat sig på en förändrad syn på socialpolitiken, utan att den mera har varit taktiskt betonad. Det är inte samstämmigheten efter en reform som är det väsentliga, utan det är viljan och förmågan att genomföra reformer. Den skiss, eller modell, som vi nu presenterar när det gäller sättet att genomföra en samordning är baserad på den grundsyn vi har, nämligen att det skall vara en generell försäkring till fromma för hela folket. Jag är övertygad om att det krävs ett utredningsarbete, att man får ta det hela steg för steg. Utredningen har också pekat på vikten av att gå fram successivt. Utredningen har dessutom givit vissa riktlinjer för hur man kan förenkla systemet. Jag skulle vilja anbefalla utskottsbetänkandet till benägen läsning — det är inte så torrt som det kan verka. Det är mycket intressant. Det handlar om hur en framtida socialpolitik kan byggas upp, samordnas och förenklas administrativt. På så vis kan det bli ett förbilligande, men inte minst kommer det att göra systemet mer överskådligt för den enskilde. Den enskilde kommer lättare att hitta rätt i den djungel, låt mig också säga snårskog, av lagar och bestämmelser som finns. Systemet har delvis byggts upp genom överlappningen och pålagringar, som Nils Carlshamre har nämnt, och därigenom har det blivit litet svårbegripligt. Nils Carlshamre nämner i sin reservation föräldraförsäkringen. Jag håller med om att den är mycket besvärlig att förstå sig på. Men mycket av det får väl de olika borgerliga socialministrarna ta på sig som haft olika inriktningar när det gällde att bygga ut den och som ville profilera sig själva varje gång vi bytte socialminister — varje socialminister gav sig på föräldraförsäkringen. Därför ser den ut som den gör i dag. På detta område finns det alltså all anledning att förenkla och se till att få en mer begriplig försäkring. När man läser Nils Carlshamres reservation ställer man sig frågan: Vill egentligen moderata samlingspartiet ha en allmän socialförsäkring? Är det inte självrisken och det privata försäkringssystemet som enligt Nils Carlshamre skulle ge en större trygghet? Vi behöver en sund samhällsekonomi, säger Nils Carlshamre. Ja visst gör vi det. För det krävs en handlingskraftig regering. Men när de tre borgerliga regeringspartierna regerade ihop och lade fram ett förslag, kom det i regel för sent —det hade diskuterats för länge. Och när man lade ett förslag var inget av de borgerliga partierna lyckligt över slutprodukten, utan man lade fram det förslag som man var minst oenig om. Det var inte till fromma för landet och för samhällsekonomin. Nu skall vi ta upp vad som finns att ta upp ur spillrorna. Men vi kommer inte att vara med om att slå sönder den samordnade socialförsäkring som innebär en trygghet för svenska folket, som har rätt att ställa förväntningar på den.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

Herr talman! Jag nöjer mig med två kommentarer till Doris Håviks anförande. Först en korrigering av eller möjligen bara ett förtydligande till Doris Håviks citat ur den moderata reservationen i frågan om vad som är eller icke är föråldrat. I reservationen framhålls följande om behovet av att ta hänsyn till förändrade förhållanden: ”I detta avseende ter sig socialpolitiska utredningens förslag — och än mer dess direktiv — redan i viktiga delar föråldrade.” — De ter sig så i dag. Vi har inte uttalat oss om huruvida de var föråldrade redan vid sin tillkomst. Vårt uttalande står där just som ett belägg för att tiden lider snabbt och att direktiv som skrevs 1975 redan i dag kan te sig — och faktiskt också ter sig — föråldrade. Det var det som saken gällde — det sades ingenting om att de skulle ha varit föråldrade redan vid sin tillkomst. Jag vill vidare bara försäkra att moderata samlingspartiet gärna ser att vi kommer fram till en samordnad, enhetlig socialförsäkring. Den måste dock byggas upp på det sätt som jag tidigare försökt att framställa, med en omfattning och en utformning som kan uthålligt bäras av samhällsekonomin, även i svåra tider.
Herr talman! Hur den ”förbättringen” kan se ut kan vi läsa om i motion 1805 med Nils Carlshamre som första namn. Där föreslås längre gående försämringar av sjukförsäkringen än vad vi avvisade när vi diskuterade karensdagarna. I riksdagen fördes för inte så länge sedan en debatt om tandvårdsförsäkringen, där Nils Carlshamre talade om att den ersättning man nu får är så låg att systemet inte längre är värt namnet försäkring. Men det hindrar inte Nils Carlshamre från att i sin motion föreslå ytterligare försämringar, bl.a. att man skall stå för 1 000 kr. själv innan man över huvud taget kommer in i det system som ger rätt till bidrag. Nils Carlshamre pekar i reservation 1 till betänkandet på att vi kan bära betydligt större bördor. Orkar jag det, så orkar jag det — och flertalet har det juså bra! Men det finns många i vårt land i dag som inte tål de försämringar som Nils Carlshamre föreslår. Jag vet inte om det på något sätt bekymrar Nils Carlshamre — det gör det förmodligen. Mig oroar det när jag ser dessa tendenser, såväl i motioner som i reservationen. Det är illavarslande när det gäller det trygghetssystem som vi steg för steg har byggt upp. Här är det fråga om att slå vakt om en politisk inriktning. Jag finner att Nils Carlshamre saknar den politiska viljan.
Herr talman! Doris Håvik talar hela tiden i termer av försämringar. Vad vi föreslår är en enda stor och verkligt effektiv förbättring av det sociala trygghetssystemet, nämligen att det skall göras ekonomiskt solitt. Det är det viktigaste av allt. Ett trygghetssystem som vi inte kan lita på därför att samhällsekonomin inte alltid kan bära det är inget trygghetssystem. Det är ingen försämring, utan en stor och rejäl förbättring, att anpassa systemet till den ekonomiska verklighet under vilken vi är hänvisade till att leva.
Herr talman! Det är ganska fantastiskt att Nils Carlshamre vill framträda som en reformator när det gäller socialförsäkringen samtidigt som han talar om att man skall försämra för de enskilda människorna. Trygghetssystemet har ifrågasatts av moderata samlingspartiet och av andra borgerliga partier under en följd av år. Inte minst har de motionsyrkanden som behandlats i socialförsäkringsutskottets betänkande vittnat om det. Attackerna från moderata samlingspartiet i form av motioner mot ATP-systemet har varit legio. De har kunnat avvisas, men nu underblåser man en oro som har gendrivits på många punkter. Och varför underblåser man den? Jo, därför att man aldrig har velat ha detta system. Jag gick i somras tillbaka till ATP-debatten och läste in den helt och hållet. Det var en läsning som jag skulle vilja rekommendera till alla ledamöter av kammaren. Där får man bakgrunden, och där ges uttryck för inställningen till systemet. Det som man framförde då är — tyvärr — lika giltigt i dag.

Herr talman! Jag vill bara göra en kort kommentar till socialförsäkringsutskottets betänkande. Den utredning som låg bakom den proposition som ligger till grund för det betänkande vi nu behandlar hade som syfte att pröva möjligheterna att göra det socialpolitiska bidragssystemet enklare, överskådligare och mer lätthanterligt. En förenkling och samordning av bidragssystemet är också nödvändig efter den kontinuerliga påbyggnad som skett under en lång följd av år när det gäller vårt sociala trygghetssystem. Inriktningen av samhällets ekonomiska och sociala stödformer måste anpassas till samhällsutvecklingen i övrigt. I dagens samhälle, när allt fler — även människor i produktiv ålder — blir beroende av socialt stöd och omvårdnad, är det viktigt att vi har ett fungerande socialt trygghetssystem som skydd för de människor som av olika anledningar behöver samhällets stöd i skilda former. Men ambitionen i utredningen avspeglades inte i propositionen, även om den var volymmässigt omfattande. Den innehöll mycket litet konkreta förslag att ta ställning till. Utredningens syfte var att förenkla och göra det sociala bidragssystemet mer lätthanterligt. Utredningens förslag gav inte, enligt vår mening, något underlag för motioner. Det råder, som redan sagts, enighet om de lagändringar som föreslås. Vpk har därför inget särskilt yrkande till betänkandet, utan vi ansluter oss till utskottets skrivning om angelägenheten av en bättre samordning inom bidragssystemet och uppfattningen att det nu finns anledning att ta ställning till huvudinriktningen hos kommande samordningsarbete— ett arbete som enligt utskottet bör syfta till ett successivt genomförande av en allmän socialförsäkring. Detta är synpunkter som stämmer överens med förslag som vpk har framfört i olika sammanhang tidigare. Vpk är också överens med övriga om att nu arbetande utredningar och sådana som tillsätts rörande bidragssystemet skall ges direktiv som preciserar samordningsssträvandena och att detta arbete relativt snart skall kunna påbörjas och ge resultat. De vpk-motioner som finns fogade till socialutskottets betänkande och som gäller uteblivna sociala förmåner för de deltidsarbetande har inte heller lett till särskilt yrkande, då de behandlas i skilda delar i andra sammanhang. Vi konstaterar bara att det främst är kvinnor som drabbas av dessa orättvisor, bl.a. när det gäller förmåner som ATP-pension, sjukpenning och arbetslöshetsförsäkring. Då det råder enighet om att det finns orättvisor i det sociala trygghetssystemet, som drabbar denna kategori förvärvsarbetande, förutsätter vi att förändringar som skall syfta till en lösning snarast sker.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

Herr talman! I motion 1277, som behandlas av socialförsäkringsutskottet i det nu föreliggande betänkandet, har jag och några andra socialdemokrater på nytt aktualiserat frågan om införandet av ett socialförsäkringstillägg. Bakgrunden till vår motion är naturligtvis de under de senare åren mycket kraftigt ökande socialbidragskostnaderna. I många kommuner har socialbidragskostnaderna mer än fördubblats sedan 1980. Mellan 1980 och 1982 ökade således socialbidragskostnaderna i Malmö kommun från 54 milj.kr. till 127 milj.kr. Samtidigt har också antalet hushåll som är beroende av socialbidrag stigit. Den här utvecklingen har naturligtvis ett starkt samband med den borgerliga regeringspolitiken. Den ständigt stegrande arbetslösheten under de borgerliga regeringsåren med bl.a. utförsäkring som följd, bristerna i arbetsmarknadspolitiken, urholkningen av de generella stödformerna — allt detta har naturligtvis lett till att allt fler hushåll blivit beroende av individuell behovsprövad hjälp. Den nya socialtjänstlagen innebär en helt ny inriktning av den kommunala socialvården. Socialtjänstlagen och förarbetena till denna markerar en tydlig vidgning av socialtjänstens arbete till mer förebyggande och samhällsinriktat arbete och till större frihet vad gäller det sociala vårdoch behandlingsarbetet. Denna nya inriktning av den kommunala socialvården är särskilt betydelsefull i ett läge när den sociala utslagningen tenderar att öka. Det står emellertid nu klart att kommunerna inte kommer att kunna leva upp till intentionerna i socialtjänstlagen. Ökningen av socialbidragskostnaderna låser allt större ekonomiska och personella resurser till utbetalning av individuell behovsprövad ekonomisk hjälp. Socialutredningen föreslog att det som ett komplement till övriga inkomstförstärkningar skulle införas ett socialförsäkringstillägg. Frågan om införandet av ett socialförsäkringstillägg — SOFT — har sedan ytterligare övervägts inom socialdepartementet, och ett förslag till modifierat SOFT har framlagts. Det är enligt vår mening angeläget att frågan på nytt aktualiseras inom regeringen. Socialförsäkringstillägget bör utformas så, att det utfaller om inkomst av förvärvsarbete eller det ekonomiska stödet från andra försäkringar understiger en miniminivå. Administrationen bör skötas av försäkringskassorna. Därigenom skulle socialtjänsten avlastas ett stort antal ärenden och få resursutrymme för just de frågor som den nya socialtjänstlagen förutsätter att socialvården skall ägna sig åt. Det torde också med hänsyn till det rationaliseringsarbete som f.n. pågår inom försäkringskassorna finnas resurser för att klara av administrationen av socialförsäkringstillägget. Utöver de positiva effekterna i form av ökade resurser för förebyggande och rehabiliterande åtgärder inom den kommunala socialvården kan införandet av ett socialförsäkringstillägg medföra en utjämning av sociala kostnader mellan kommuner med olika social struktur. Detta är ytterligare ett tungt argument för ett socialförsäkringstillägg. Vi motionärer är naturligtvis medvetna om att socialförsäkringstillägget är en kostnadskrävande reform, som inte utan vidare kan genomföras i dagens pressade budgetläge. Därför har vi också i vår motion uttalat att frågan om ett socialförsäkringstillägg och finansieringen av en sådan reform bör bli föremål för överläggningar mellan regeringen och Kommunförbundet. Det kan då också bli fråga om att finansiera en sådan reform genom en omfördelning inom den statliga bidragsgivningen till kommunerna. Även med en sådan omfördelning får man ju den effekten att socialvården avlastas den rutinmässiga utbetalningen av vissa socialbidrag och därmed får större möjligheter till det förebyggande och rehabiliterande arbetet. Detta kan också ses som ett bemötande av den moderata reservationen i utskottsbetänkandet, som just använde statsfinanserna som ett argument mot socialförsäkringstillägget. Det går att via omfördelningar av den kommunala bidragsgivningen uppnå betydande positiva effekter för den kommunala socialvården. Vi motionärer konstaterar att vår motion behandlats mycket välvilligt av utskottet. På s. 25 understryker utskottet sin positiva syn på reformförslaget: ”Det finns därför anledning att inom regeringskansliet fortlöpande pröva de ekonomiska förutsättningarna —t.ex. genom omprioriteringar inom bidragssystemet — för att införa ett socialförsäkringstillägg.” Med det känner vi motionärer oss nöjda. Frågan om ett socialförsäkringstillägg bör med detta utskottsuttalande på nytt kunna aktualiseras inom regeringskansliet.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15 behandlar ADB-frågor inom socialförsäkringen. När nuvarande ADB-system utvecklades under 1960-talet fanns det knappast något tekniskt alternativ till ett ADB-system med central struktur. Numera finns det en rad tekniska alternativ för hur man kan organisera ADB-drift. Den mycket snabba teknikutvecklingen på dataområdet kommer framöver att ytterligare öka valfriheten och minska kostnadsskillnaderna mellan olika alternativ. Sedan mitten av 1970-talet har det stått klart att det finns betydande investeringsbehov när det gäller socialförsäkringens ADB-system, en följd av volymförändringar och utökade arbetsuppgifter. Under 1980-talet måste därför såväl maskinutrustning som programråvara bli ersatta och utbyggda. Socialförsäkringens ADB-system har varit föremål för flera utredningar sedan mitten av 1970-talet. Statskontoret har i sin DUR 2-rapport redovisat underlag för inköp av ADB-utrustning för första hälften av 1980-talet. I rapporten redovisas också ett mera långsiktigt alternativ för behovet av utrustning. Den framtida ADB-driften skulle då även fortsättningsvis ha en central systemstruktur men med uppdelning på två datorhallar i Sundsvall. Den parlamentariskt tillsatta ALLFA-kommittén föreslog däremot i sitt slutbetänkande att ADB-driften i sjukförsäkringssystemet skulle decentraliseras till försäkringskassorna. Övriga system, pensions-, bidragsoch statistiksystem, bibehålls vid den centrala anläggningen i Sundsvall. Utredningen föreslog också att nuvarande ansvarsoch beslutsförhållande vad gäller ADB-verksamheten skulle förändras så, att försäkringskassorna fick ett förstärkt inflytande över verksamheten. I augusti förra året tillkallade dåvarande dataministern Olof Johansson en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta en långsiktig generalplan för socialförsäkringens ADB-verksamhet. Den skulle samla och långsiktigt ange vägen till en decentraliserad struktur för ADB-verksamheten, öka användarinflytandet, utbildningen m.m. Generalplanen skulle gälla under en tioårsperiod, dvs. en bit in på 1990-talet. Den skulle därmed vara vägledande för de många beslut om investeringar som måste fattas under de kommande åren. I avvaktan på att generalplanen gjordes färdig skulle inga bindande investeringsbeslut fattas vad gäller socialförsäkringens ADB-verksamhet. Vid regeringsskiftet överlämnades gruppens material tillsammans med en skrivelse till socialministern med hemställan att en ny grupp tillsattes med uppgift att fullfölja generalplanen. I vår partimotion 1672 begär vi att regeringen skall utarbeta en sådan generalplan för decentralisering av socialförsäkringens ADB-system. Utskottsmajoriteten är inte beredd att bifalla denna begäran utan hänvisar till pågående arbete i regeringen. Enligt centerns uppfattning är det viktigt med en helhetssyn på datapolitiken. Teknik, tillämpning, användning och samhällskonsekvenser måste ses i ett sammanhang. Dataverksamhet och datakunnande kommer att bli av avgörande betydelse för utvecklingsmöjligheterna i alla delar av vårt land, särskilt med tanke på den betydelse datatekniken kommer att ha i framtiden, både inom näringsliv och offentlig förvaltning. Inriktningen på datateknik i den offentliga sektorn kommer därför att ha en särskilt stor betydelse, eftersom den utvecklas efter politiska beslut. En decentralistisk inriktning ökar användarinflytandet, sprider arbetstillfällen och kunnande samt minskar sårbarheten. En generalplan för decentralisering av socialförsäkringens ADB-system skulle vara första steget i att åstadkomma en decentraliserad struktur på de statliga ADB-systemen. Herr talman! Jag yrkar bifall till centerreservationen i betänkandet.

Herr talman!

Propositionen kommer längre fram i vår att behandlas av riksdagen, och det finns då anledning att ytterligare ta upp själva sakfrågan. Jag vill redan nu understryka vad socialministern säger i proposition 127. Han finner det nödvändigt att socialförsäkringens ADB-utrustning förnyas och kompletteras för att klara framtida förändringar och rationaliseringar inom socialförsäkringssystemet. Statskontoret, som är datamyndighet, kommer redan i april i år att begära lov att teckna avtal om anskaffning av ny utrustning. Denna kommer dock inte att förändra strukturen på ADB systemet, som därmed kan förväntas bestå under 1980-talet. Frågan om en eventuellt mera genomgripande förändring av ADB verksamheten med ökad decentralisering till försäkringskassorna får aktua litet när det gäller planeringen för 1990-talet. Det arbetet bör dock komma i gång mycket tidigt, säger socialministern, och därför kommer riksförsäkringsverket att få i uppdrag att tillsammans med statskontoret och försäkringskassorna genomföra ett utredningsoch utvecklingsarbete samt försöksverksamhet i syfte att lägga ut en ökad del av ADB-verksamheten närmare användarna, alltså de enskilda kassorna. Enligt redovisningen i propositionen, som vi kommer att behandla senare, har man en helhetssyn på frågan. Regeringen har mycket snabbt tagit itu med ADB-verksamheten. Redan nu finns alltså en proposition. Den innehåller en långsiktig planering även för 1990-talet. Man skall också pröva en decentralisering av verksamheten. Vad centerpartiet efterlyser är alltså tillgodosett. Man har en helhetssyn och tar ett långsiktigt grepp. Man går tidsmässigt längre än centerpartiet förordar i sin motion. Med detta bör centerpartiet vara nöjt för dagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkande nr 15.
Herr talman! Börje Nilsson hänvisar till den proposition som har avlämnats efter det att detta betänkande har slutjusterats. Läser man det avsnitt som där finns om ADB-verksamheten, ger det inte mycket vägledning om vad regeringen egentligen vill på detta område. Jag tillåter mig citera en mening: ”Enligt min mening är det varken möjligt eller nödvändigt att nu binda sig för en viss utformning av ADB-verksamheten på 1990-talet på det sätt som ALLFA-kommittén har föreslagit.” Vi från centern menar att det är viktigt att man nu klart lägger fast vad som skall gälla för ADB-verksamheten och att det sker i en generalplan med inriktning på en decentraliserad verksamhet. Det skulle förhindra att vi fattar beslut, som binder investeringar under mycket lång tid och sedan omöjliggör en decentralisering av verksamheten i den statliga ADB-delen.

Herr talman! Centerpartiet fäster tydligen avseende vid ordet generalplan och vill ta strid på den punkten. Men nu spelar det ingen roll vad det heter. Det viktiga är att regeringen har en helhetssyn i dessa frågor. Regeringen har handlat snabbt efter regeringstillträdet. Den borgerliga regeringen sysslade med dessa frågor under många år. Men redan nu finns från den socialdemokratiska regeringen en proposition, som riksdagen kommer att behandla senare. Det är naturligtvis riktigt att det handlar om mycket pengar och om säkerhet, och det är självfallet viktigt att man utreder detta. Socialministern föreslår också i propositionen att riksförsäkringsverket tillsammans med statskontoret och försäkringskassorna skall sätta i gång en försöksverksamhet i syfte att decentralisera verksamheten. Det är naturligtvis nödvändigt att man handlar på detta sätt. Det hade också en särskild arbetsgrupp fått göra. Det finns inga större skillnader mellan oss. Egentligen är det en strid om ord om det skall heta generalplan eller inte. Det viktiga är ju att man tar ett bestämt grepp om dessa frågor, och det gör regeringen absolut.
Herr talman! Det viktiga, Börje Nilsson, är väl inte om det heter generalplan eller inte. Det viktiga ur centerns synvinkel är att det blir en plan med inriktning på en decentralistisk ADB-utveckling.
Herr talman! Jag vill bara ställa en fråga. Olof Johansson som var dataminister tillsatte sin arbetsgrupp i augusti 1982, alltså en månad före valet. Varför väntade han så länge när frågan är så viktig som Rune Backlund nu gör gällande?
Herr talman! Detta sammanhänger med att det har förekommit en hel del utredande på det här området, och utredningarna har — som jag redovisade i mitt första anförande — kommit till olika uppfattningar. Tanken med arbetsgruppen var ju att man skulle samla de olika uppfattningar som fanns och med utgångspunkt från det upprätta en generalplan för ADB verksamheten.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1, 2,4, 5 och 7 vid trafikutskottets betänkande nr 12 om anslag till vägväsendet som vi nu skall behandla. Årets anslag till kommunikationsdepartementet innebär en total ökning av anslaget i förhållande till föregående budgetår med 23,1 20, nämligen från 11 466 milj.kr. 1982 84. Av anslaget från föregående år finns medel kvar som kommer att utnyttjas först 1983/84. En stor del av den här ökningen måste finansieras genom ökad utländsk upplåning, vilket inte är acceptabelt i en tid, när vårt budgetunderskott ökar så snabbt och skulden till utlandet likaså. Vi moderater går därför på ett antal punkter emot föredragandens förslag och förordar lägre anslag, för att åstadkomma besparingar och begränsa ökningen i budgetunderskottet. Först, herr talman, vill jag gärna nämna vad jag i propositionen tycker är riktigt och bra, nämligen exempelvis prioriteringen av drift och underhåll av vägar. Det känns också bra att kommunikationsministern på flera sidor i propositionen betonar näringslivets behov och behovet av en företagsekonomisk inriktning vid planering och prioritering av vägobjekt. Positivt är också att de medel som av sysselsättningsskäl via finansfullmakten överfördes till vägverket nu skall beaktas vid planeringen. Det innebär att de sysselsättningsskapande motiven får underordnas de näringslivsoch företagsekonomiska, varigenom de faktiskt blir mer sysselsättningsskapande, en sanning som vi moderater i åratal försökt få gehör för. Men tyvärr, herr talman, befinner vi oss i den ekonomiska situationen här i landet, att vi måste spara på alla områden, också på kommunikationsdepartementets verksamhetsområde. När vi har en statsskuld på 377 miljarder kronor, varav till utlandet ca 100 miljarder kronor, en ränteskuld på 56 miljarder kronor, större än den direkta inkomstskatten och ett budgetunderskott på uppemot 100 miljarder kronor, dvs. 13 20 av BNP, måste vi spara på de offentliga utgifterna. Det verkar faktiskt som om nu också vissa socialdemokrater insåg detta, men i den senaste valrörelsen märktes ingalunda något av denna insikt. Man lyckades inbilla väljarna att besparingsvägen, som ju beträtts av de tre borgerliga partierna, var onödig, att inga uppoffringar skulle krävas — tvärtom, förmånerna skulle byggas ut. Det största problemet i Sveriges ekonomi är budgetunderskottet, dvs. att inkomsterna inte täcker utgifterna, och den främsta orsaken till budgetunderskottet är den stora offentliga sektorn som i huvudsak bekostas genom skattemedel. Den offentliga sektorn uppgår nu till 70 96 av våra samlade resurser, vilket är världsrekord. Orsakerna till den här utvecklingen är många, och utvecklingen inleddes redan på 1960-talet. Jag har här i kammaren för inte så länge sedan hört socialdemokraternas talesman beskylla de tre borgerliga partierna för den negativa utvecklingen. Det är inte sant. Utvecklingen har dels internationella förklaringar, förändringar i betalningssystem och kapitalflöde, förändringar i priser på viktiga varor, främst på oljan, som i mitten på 1970-talet steg drastiskt, en alltmer utbredd och raffinerad protektionism, nya industriländer som konkurrerar ut de äldre m.m. Det har också nationella förklaringar. Sverige anpassade inte som de flesta andra europeiska länder lönesättning och arbetsmarknad efter förutsättningarna. När företagen fick svårigheter i början och mitten av 1970-talet på grund av höga kostnader och svår konkurrens och när vi förlorade marknadsandelar både utomlands och i det egna landet, uppmanades företagen, då av en socialdemokratisk regering, att tillverka för lager — lager som sedan inte kunde säljas ut. Kön av krisföretag och krisbranscher var vad som mötte den första borgerliga regeringen, som under påtryckning från socialdemokraterna och facket tvingades låna för att rädda jobben, och för att hålla kanske redan dödsdömda företag vid liv i stället för att medverka till en nödvändig strukturförändring. Vi anpassade oss alltså inte till förutsättningarna, när löneökningsuttaget 1974-1976 tilläts bli 40-50 96, när arbetsmarknaden tilläts bli låst och stel till följd av bl.a. en arbetsmarknadslagstiftning som utlovade trygghet i jobben, men som i realiteten innebar trygghet för få, otrygghet för vissa och på sikt otrygghet för alla.

Vid det här laget har medvetandet om vår ekonomiska situation i landet blivit utbrett. Recepten för hur man skall rätta till obalansen varierar däremot. Från socialdemokratiskt håll har ända till nyligen förespråkats expansionspolitik. Den gamle Keynes teori dammas av och placeras in i en tid, då hans råd, enligt min mening, absolut inte blir till nytta. De tre borgerliga partierna hade insett det nödvändiga i att spara på de offentliga utgifterna för att utrymme skulle ges för en expansion på industrisidan. Vi hade fått stopp för skatteökningarna, inlett kraftiga besparingar — under ursinniga protester från socialdemokraterna — och inflationen var låg. Budgetunderskottet ökade endast obetydligt mellan 1981 och 1982. Budgetunderskottet hade därför, om de socialdemokratiska förslagen under mandatperioden vunnit gehör, varit åtskilliga miljarder kronor större. Socialdemokraterna inbillade väljarna — måhända trodde också de flesta själva på detta — att uppoffringar inte behövdes. Nej, ju mer i sus och dus desto bättre! Numera har en tillnyktring skett, men baksmällan verkar svår. Enligt vissa socialdemokratiska förespråkare så måste det sparas — det räcker inte med devalvering. Devalvering har också negativa effekter, inte minst för importindustrin. Tyvärr tar det väl tid innan de mer kunniga ekonomerna lyckas få den byråkratiskt styrda s-kolossen att ändra riktning. De besparingar som inleddes inom den borgerliga regeringsperioden avlöstes snabbt av en ”slösa”-tid, då den socialdemokratiska regeringen bl.a. för att uppfylla vallöftena — vilket ändå inte går — ökade budgetunderskottet från drygt 70 miljarder kronor till uppåt 100 miljarder kronor på några månader. Lägger man till de ”överbud” socialdemokraterna hade under den borgerliga regeringstiden är vi uppe i ett underskott på ca 120 miljarder kronor. Från moderat håll vill vi emellertid hjälpa till att få balans i landets ekonomi. Om nu socialdemokraterna ändrar riktning från expansion till besparingsfilosofi, så visst vill vi hjälpa till. Vi vet att det måste sparas på alla de områden över vilka riksdag och regering kan råda genom anslagsgivning och statsbidragskonstruktion. Dessutom vill vi medverka till att arbetsmarknaden fungerar bättre, genom ändring av viss arbetsmarknadslagstiftning som nu har en hämmande inverkan på arbetsmarknadens funktion. Vi vill också att statens medel används på ett mer effektivt sätt. Att sysselsättningsmedel därvid disponeras direkt av resp. verk, så som nu föreslås i budgetpropositionen, anser vi vara en riktig väg. Naturligtvis inser vi att de tjänster som utförs inom den offentliga sektorn är nödvändiga och skall utföras. Det är inte så att vi lider brist på arbetsuppgifter. Både nu och i framtiden kommer det att finnas nog med väsentliga uppgifter, arbete som behöver utföras, men frågan är bara hur dessa uppgifter utförs och var kostnaderna för tjänsterna läggs. Vi menar, herr talman, att en privatisering av den offentliga sektorn ger både en förbättring av tjänsternas innehåll och en ökning av utbudet av tjänster. Därmed får vi fler arbetsplatser — inte färre. Det är för att göra det bättre för de enskilda människorna och för att service skall kunna erbjudas både nu och i framtiden som vi föreslår att delar av den offentliga verksamheten skall föras över till en privat tjänstesektor. Vi menar också att fler uppdrag på entreprenad i stället för genom egen-regi-verksamhet leder till lägre kostnader för kommuner och landsting, större effektivitet, bättre kostnadsmässig överblickbarhet och större inkomster för staten. Genom att i ökad utsträckning finansiera offentliga investeringar via lån på den öppna lånemarknaden belastas statsbudgeten mindre. avgiftsuttag är också en metod att sänka statens kostnader, att fördela uppgifterna på brukare och över tiden och att använda såväl industrins resurser som lånemarknadens på ett mer marknadsmässigt och rationellt sätt. I trafikutskottets betänkande nr 12 har vi moderater anmält fem reservationer. I reservation nr 1, som gäller Anslaget Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter, föreslår vi en prutning av det anslag regeringen förordar med 670 000 kr. Vi anser det möjligt att i en så stor budget som vägverkets sänka kostnaderna bl.a. på det sätt vägverket självt anger i sin verksamhetsberättelse, nämligen genom ”utveckling av de personalpolitiska instrumenten och genom utveckling av de planeringsmässiga och ekonomiska styrmedlen i syfte att nå en ökad effektivitet”. Vad beträffar arbetsplanerna torde förutsättningarna för bättre samordning och förenkling av arbetet vara gynnsamma och ge ekonomisk utdelning. I reservation nr 2, beträffande drift av statliga vägar, föreslår vi en anslagssänkning med 40 milj.kr., dvs. med 1 20. Detta skall ställas i relation till ett föreslaget anslag på 3 525 milj.kr. Vad beträffar detta anslag och vårt besparingsförslag anser vi att verket utan svårighet bör kunna minska kostnaderna. Eftersom vi också föreslår en dämpad ökningstakt beträffande vägbyggandet, så stiger inte automatiskt ökningskostnaderna för underhåll genom ökat antal vägkilometer. I reservation nr 4 aktualiserar vi från moderat håll tillsammans med folkpartioch centerledamöterna i utskottet frågan om ett mer marknadsinriktat låneoch leasingförfarande vid byggande av vissa broar. Ett sådant finansieringssätt är av stort samhällsekonomiskt värde och innebär en avlastning av statsbudgeten. De formella hinder för en finansiering på detta sätt som kan finnas bör undanröjas. Förutom att kapital kan utnyttjas för lönsamma investeringar i stället för till finansiella transaktioner bidrar investeringarna till att upprätthålla entreprenörernas kompetens och till att vidmakthålla deras byggorganisationer. För svenska byggexportföretag är det naturligtvis också oerhört värdefullt att kunna visa på referensobjekt i form av t.ex. broar, utförda åt svenska staten på villkor som också innebär ett stort ansvarstagande från företagarsidan, vilket i sig är meriterande. Man uppnår också en fördelning över tiden av kostnaderna för projektet och — under förutsättning av avgiftsuttag — en fördelning på brukarna mer än på skattebetalarna. I reservation nr 5 föreslår vi från moderat håll en sänkning av regeringens anslagsförslag med 60 milj.kr. eller 6,7 20. Det kan utan vidare påstås att denna sänkning är försvarbar och genomförbar genom att vägverket anpassar planerna på byggande till utrymmet och genom en hårdare prioritering. Reservation nr 7 handlar om anslaget till drift av kommunala vägar och gator, och där föreslår vi en sänkning i förhållande till budgetpropositionens förslag med 20,8 milj.kr. eller 2 90. Driftoch underhållsanslagen har ju i propositionen prioriterats, och vad beträffar anslaget för bidrag till drift av statskommunvägar har anslaget höjts med 26,6 0 för år 1984. Den av oss föreslagna prutningen av anslaget synes mot den bakgrunden vara mycket blygsam. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till de reservationer som jag inledningsvis räknade upp.

Herr talman! Jag delar den uppfattning som nu senast har redovisats av Görel Bohlin och tidigare av många andra: att det är självklart att vi för att komma till rätta med budgetunderskottet måste se över allt som kan tänkas för att spara och hålla igen på utgifterna. Men det finns områden på vilka man kan spara så att man om inte direkt gräver sin egen grav så i varje fall försvårar för sig när det gäller att effektivisera och även spara på andra områden. Kommunikationsväsendet och framför allt vägarna tillhör ett sådant område där man skall gå mycket försiktigt fram. Sedan vet jag inte om jag kanske hörde fel — man kan ju vara så upptagen av lyssnandet att man inte snappar upp allt. Men om jag hörde rätt, sade Görel Bohlin ungefär så här, när hon motiverade förslaget att minska anslaget till byggande av vägar: Om man drar ned byggandet av nya vägar så blir det automatiskt färre antal vägkilometer att underhålla. — Med det resonemanget gör man det enkelt för sig. Man kan ju i så fall dra ned bygganslaget helt och hållet. Därmed skulle man ju lösa problemet på ett budgetmässigt utomordentligt effektivt sätt men inte i övrigt. Jag hoppas att jag hörde fel. Om jag gjorde det, får vi kanske veta det så småningom. Socialdemokraterna drev under fjolåret, och även under flera år dessförinnan, en mycket intensiv oppositionspolitik när det gällde väganslagen, liksom på andra områden. Vi satsade inte tillräckligt någonstans, ansåg socialdemokraterna, och vi fick kritik för att vi inte ökade anslagen i den omfattning som socialdemokraterna ansåg skäligt och som naturligtvis kunde behövas. Men om man tittar närmare på den budgetproposition som nu behandlas, finner man att det inte precis är några heroiska grepp som har tagits på detta område. Jag kan ha förståelse för detta, för det finns begränsade utrymmen, och det får man naturligtvis ha respekt för. Om en effektiv regionalpolitik i vårt land skall kunna bedrivas och upprätthållas krävs väl utbyggda kommunikationer. I det sammanhanget spelar vägarna en avgörande roll. Självfallet utgör de stora riksvägarna, Europavägarna, något av pulsådror i sammanhanget. Länsvägarna och det nära 7000 mil långa enskilda vägnätet utgör det komplement som fullständigar olika trafikleder. Vad vägarna betyder för olika bygder framgår med all önskvärd tydlighet av alla de motioner i ämnet som är väckta. Dessa motioner har naturligtvis inte tillkommit av en slump utan därför att det finns etttryck. Detta gäller inte bara enskilda vägar utan i ännu större utsträckning allmänna vägar. När det gäller anslaget till drift av de statliga vägarna noterar jag med tillfredsställelse att den nuvarande regeringen fortsätter mittenregeringens linje att öka resurserna. På den punkten har jag följaktligen ingen erinran. Det är sämre beställt när det gäller de enskilda vägarna, något som jag strax skall återkomma till. I en partimotion från centern tar vi upp ett antal yrkanden. Vi tolkar propositionen så när det gäller målsättningen för den statliga vägpolitiken att mindre trafikerade vägar relativt sett inte skulle få samma underhållsnivå som de mera trafikerade. Vi såg här en klar risk att länsvägarna skulle få stå tillbaka på ett oacceptabelt sätt. 1979 års trafikpolitiska beslut säger i detta avseende att målet för vägpolitiken skall vara både att höja trafiksäkerheten och att åstadkomma största möjliga likställighet i landets olika delar vad beträffar framkomlighet och bärighet. Utskottet i dess helhet ställer sig nu bakom vårt yrkande om att länsvägarna bör ges en rimlig andel av anslaget och att 1979 års trafikpolitiska beslut alltjämt skall gälla. Det är bra att utskottet ger detta besked så att ingen osäkerhet behöver råda på den punkten. När det så gäller de enskilda vägarna, vilka naturligen oftast är att finna ute iglesbygderna, går meningarna i utskottet isär. Moderaterna försökte redan i fjol att dra ned statsbidragsprocenten från 70 till 50, men de blev då ensamma om detta försök. Den socialdemokratiska regeringen föreslår emellertid i årets budgetproposition just denna regeländring, och tillsammans med moderaterna utgör socialdemokraterna i utskottet en rejäl majoritet i denna attack mot småvägarna. Det är bara att finna sig i det. Samma majoritet föreslår också att anslaget till enskilda vägar dras ner ordentligt — detta utan minsta utredning eller särskild prövning av något slag. Senast bidragsreglerna till enskilda vägar reformerades var vid riksmötet 1978/79. Då erinrade trafikutskottet om att utskottet tidigare vid flera tillfällen understrukit att särskild hänsyn måste tas till det enskilda vägnätets betydelse för näringslivet och kommunikationerna i allmänhet. Det var ett mycket klokt uttalande. Så lät det då. I dag är det andra tongångar. Jag måste säga att det verkar litet landsbygdsfientligt. För det första avstyrker utskottsmajoriteten centerkravet om en bibehållen bidragsnivå, 70 20, och en medelstilldelning som är realt densamma som innevarande år — vi begär inte mer än det — och som är 80 milj.kr. högre än regeringens förslag. Det betyder mycket om vi slår ut det här på de olika länen. Det varierar naturligtvis från län till län, men på många håll, framför allt i de stora ” glesbygdskommunerna, innebär det avsevärda belopp, som på ett eller annat sätt får plockas fram antingen genom att kommunerna går in och tar hand om detta eller genom att man lägger kostnaderna på delägarna av de enskilda vägarna. För det andra avstyrks vårt yrkande om ett anslag på 20 milj.kr. till bärighetsupprustning av mindre vägar och broar av betydelse för skogsoch industritransporter på landsbygden. Också detta är en viktig del i det totala kommunikationsväsendet. De enskilda vägarna i vårt land är förvisso inte endast en angelägenhet för dem som är fast boende utefter dessa vägar. I många trakter är dessa vägar starkt trafikerade turistleder, i varje fall under sommartid. Detta framhålls också i en del av de många skrivelser i ärendet som kommit både till utskottet, utskottets ledamöter, enskilda riksdagsmän osv. Det är kommuner med olika politisk ledning, vägföreningar och enskilda personer som hört av sig. Inte minst det här med trafiksäkerheten är ett observandum. Det är anmärkningsvärt att en så kraftig förändring av anslagssystemet görs utan att denna föregås av någon som helst utredning eller översyn, särskilt som riksdagen på förslag av trafikutskottet vid flera tillfällen understrukit vikten av och rättvisan i att i detta sammanhang upprätthålla nivån. Annars behöver det ju inte röra sig om så särskilt stora ingrepp förrän man omedelbart åberopar t.ex. en utredning eller översyn. Så några ord om ett annat av oss framfört yrkande. Det gäller externfinansiering av brobyggen. I en tid då budgetunderskott är en ständig följeslagare, oavsett vilken regering som har makten, gäller mer än någonsin att se till att för staten lönsamma investeringar inte får stå tillbaka av budgettekniska skäl. Men så sker faktiskt nu. Totalkostnaden för ett brobygge eller vilken investering som helst belastar nämligen staten under det första året, trots att kostnaden borde slås ut på flera år. Vad som diskuterats är broar som skall ersätta färjor. Det kan inte vara rimligt att man, i fall där ränta och amortering för ett brobygge under ett antal år kan finansieras genom tidigare utbetalda färjekostnader, av budgettekniska skäl skall tvingas avstå från investeringen, trots att denna är klart lönsam, och inom några år kanske t.o.m. mycket lönsam. Ingen enskild person och inget företag skulle för ett ögonblick ägna en tanke åt ett sådant agerande. På s. 10 i trafikutskottets betänkande återges vad föredragande statsrådet anför. Han uttalar att ”i de kommande direktiven för vägplaneringen för åren 1984-1993 skall ges möjlighet att lägga särskild vikt vid sådana företagsekonomiskt lönsamma objekt utan hinder av det gängse samhällsekonomiska synsättet i planeringen”. Man skulle kunna ställa frågan: Vad menas med detta? Det vore bra om utskottets ordförande, som står anmäld längre ned på talarlistan och som nu finns här i kammaren, ville redovisa mera exakt vad som avses härvidlag. Jag vill erinra om att det är ointressant om vägverket tar av driftpengar, byggnadsanslag eller beredskapspengar. Det är själva budgettekniken, att hela kostnaden belastar ett år, som skall ändras. Det är vad det handlar om. Man kan emellertid fråga sig varför den som haft möjlighet att åstadkomma en ändring inte gjorde det. När jag upptäckte hur det förhöll sig, försökte jag ögonblickligen hitta fram till en annan ordning. Men, som alla vet, rinner tiden snabbt i väg. Det är bara att konstatera att vi helt enkelt inte kom så långt före valet. Att det behövs en ändring står emellertid utom all diskussion. Till saken hör vidare att vi som en följd av nuvarande ordning går miste om en mängd arbetstillfällen. I dagsläget är detta ett i det närmaste otroligt faktum. Som framhålls i reservation 4 måste de företag som skall bygga de aktuella anläggningarna få möjligheter att skaffa sig referensobjekt på hemmaplan, så att de kan bli starkare i den internationella konkurrensen. Härvidlag kan man konstatera en stelbenthet och fastlåsning som vi måste se till att vi slipper. Jag riktar inte kritik mot något speciellt håll. Jag anser i stället att vi gemensamt borde ta ett ansvar och med gemensamma krafter göra något i detta sammanhang. Över huvud taget har jag under senare år gjort den erfarenheten att vi måste ta itu med den stelbenthet och byråkrati som finns — det gäller att nå ut till de allra yttersta förgreningarna. Annars riskerar vi att ställas inför någon sorts hinder som ingen orkar forcera, men som ändå måste forceras. Ju förr vi kan göra det, desto bättre är det. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 3, 4, 7, 8 och 9.

Herr talman! Det är ganska aktningsvärda belopp som årligen diskuteras i samband med behandlingen av väganslagen. Goda kommunikationer har ju också mycket stor betydelse i ett land som vårt. De olika kommunikationsmedlen har naturligtvis stor betydelse för delvis olika uppgifter. Utan att förringa något kommunikationsmedel vågar jag nog i alla fall påstå att våra vägar är vårt viktigaste kommunikationsnät, med den utveckling som samhället fått. Anslagen till vägväsendet är ju också de i särklass största som riksdagen anvisar till någon trafikgren. Inom utskottet råder också relativt stor enighet om väganslagen. Således hälsar utskottet med viss tillfredsställelse departementschefens aviserade förslag om inplanering av anslag för sysselsättningspolitiska åtgärder i vägverkets planeringsram. Ett sådant system innebär att för samhället angelägna väginvesteringar förbereds och prioriteras på ett tillfredsställande sätt. Trots den relativt goda enigheten inom utskottet finns till utskottsbetänkandet en del reservationer fogade. Jag vill i korthet beröra de reservationer som folkpartiet ställer sig bakom. Brobyggen som ersätter färjetrafik kan snabbt betala sig, till följd av uteblivna driftkostnader. Vägverket har visat att den genomsnittliga återbetalningstiden för en broinvestering är så kort som 11-12 år. Brobyggen är personalintensiva och ger därför lokalt goda sysselsättningstillfällen. De kan tjäna som referensobjekt för entreprenörer. Dessutom ger broar bättre framkomlighet och därmed bättre transportekonomi än färjor. I det nuvarande statsfinansiella läget finns goda skäl att pröva nya finansieringsvägar när det gäller brobyggnationer. Entreprenörer som är villiga att ställa kapital till förfogande för brobyggen lär finnas. Vägverket skulle kunna förränta och amortera lånen med i stort sett de driftmedel som frigörs när färjetrafiken kan läggas ned. Vi kan inte finna att budgettekniska skäl skulle få förhindra lönsamma investeringar och hemställer därför i reservation nr 4 att riksdagen begär att regeringen prövar formerna för extern finansiering av lönsamma broinvesteringar. De enskilda vägarna utgör en viktig del av vårt vägnät. Stora uppoffringar har gjorts av enskilda och grupper av enskilda vid byggande av alla de vägkilometrar som utgör det enskilda vägnätet.

Många är de som brevoch telefonledes varit i kontakt med både ledamöter i trafikutskottet och övriga riksdagsledamöter angående denna fråga. Att det är ett så stort antal beror på att många är direkt berörda, men också på att det är en fråga som gäller oss alla. Jag yrkar bifall till reservationerna 8 och 9. I ett par motioner från allmänna motionstiden har framförts förslag om utbyggnad av E 6:an till motorvägsstandard, i första hand beträffande dess sträckning genom Halland. Då jag förstått att jag i utskottet inte skulle få majoritet för bifall till motionerna, har jag valt att till utskottets betänkande foga ett särskilt yttrande som understryker min uppfattning om värdet av en sådan utbyggnad. Jag menar att riksdagen borde göra ett uttalande om motorvägsstandard på denna väg. En sådan investering bör ses som ett program för lönsam investering, och denna utbyggnad bör jämställas med lönsamma broinvesteringar.
Herr talman! Både Olle Grahn nu och Claes Elmstedt tidigare har angripit oss moderater för vårt ställningstagande i fråga om de enskilda vägarna. I mitt anförande motiverade jag varför vi anser besparingar även på kommunikationsområdet oundgängligen nödvändiga. Om man ser på anslaget för de enskilda vägarna finner man, som framgår både av propositionen och av ett antal brev som vi har fått från bl.a. Kommunförbundet, att detta anslag hittills vad beträffar drift och underhåll av enskilda vägar täckts dels genom statligt bidrag från 70 76 och ända upp till 85 26, dels med bidrag från kommunerna som fyller upp till 100 26. Faktum är att bidrag i vissa fall också kan utgå med över 100 96. Att under sådana förhållanden sänka statens bidragsandel med bibehållande av möjligheten att i vissa fall ändå ge bidrag upp till 85 26 anser vi vara försvarbart, mot den bakgrund som jag tidigare redovisat. Omläggningen ger ju också utrymme för nyintagning av enskilda vägar i bidragssystemet. Många står nu i kö för att få bidrag. Vad som däremot tycks vara uppenbart och som också Claes Elmstedt var inne på är att bidragskonstruktionen borde ändras. Claes Elmstedt talade om stelbenthet och byråkrati.

Herr talman! Vad som däremot tycks vara uppenbart är att bidragskonstruktionen borde ändras, så att glesbygdsområdena och vissa delar av landet inte missgynnas genom det stora antal vägkilometer som där finns. Västerbottens läns länsstyrelse har i brev påpekat detta för oss och även bidragit med konstruktiva idéer. Det är alldeles nödvändigt att vi åstadkommer besparingar, och om nu Olle Grahn inte kan ställa sig bakom besparingsförslaget på detta område, vill jag gärna veta på vilka andra områden han i så fall vill medverka till besparingar. Hans agerande vittnar inte om något större samhällsansvar.
Herr talman! Jag har med intresse läst moderaternas motion, som behandlats i trafikutskottet. Självfallet kan jag i fråga om en hel del avsnitt hålla med om att det är viktigt att vi sparar. Men frågan är var vi skall spara. Vi måste spara på de ställen där vi verkligen får någon real besparing för samhället i dess helhet. Många vägföreningar och samfälligheter är verkligen bekymrade över det förslag som utskottet nu lagt på riksdagens bord, och jag hoppas att riksdagens ledamöter kommer att tillbakavisa majoritetens förslag och bibehålla det 70-procentiga bidraget till vägarna. Jag kan ta ett exempel från min hemkommun, där inte mindre än 138 vägsamfälligheter och 20 26 av kommunens befolkning är beroende av dessa vägar. Vägarna används för den lokala befolkningens egna personförflyttningar, men mycket stora delar av vägarna används också för att få fram exempelvis skogsråvaror, som är en viktig faktor i samhället. Med ett högt skogsutnyttjande får vi också samhällsinkomster på sikt. Jag menar alltså bestämt att vi tagit samhällsansvar i det här fallet, och vi anser att en helhetssyn är det bästa skyddet för samhällsekonomin.
Herr talman! Jag vill upprepa vad jag sade tidigare, nämligen att omläggningen ger utrymme för intagning av nya enskilda vägar i bidragssystemet. Och det är viktigt att det utrymmet ges. Från folkpartioch centerhåll är man nu beredd att skriva ut fribrev till alla andelsägare i privata vägföreningar. Man kan undra vad exempelvis landets villaägare tycker om det — som har erfarenhet av fribrev och av den brist på ståndaktighet som har visats från folkpartiet och centern när det blåst i de sammanhangen. Det är alldeles nödvändigt att åstadkomma besparingar, och det kan inte vara rimligt att det kan utgå en hundraprocentig ersättning för underhåll av enskilda vägar!
Herr talman! Görel Bohlin säger att det utgår mer än 100 96 i bidrag till underhåll av enskilda vägar. Det är inte fallet. Enskilda människor lägger ner mycket arbete för att sköta de enskilda vägarna. Och jag är säker på att Görel Bohlin med tacksamhet åker på många sådana vägar och finner dem i bra skick. Det är alltså mycket viktigt att nu inte sänka anslaget för dessa bidrag, och vi måste se till att hålla även dessa vägar i bra skick. De är viktiga, inte minst för ganska många villaägare, Görel Bohlin.

Herr talman! Ingen kan förneka att vägarna har stor betydelse för ekonomi och utveckling i landet. I Sverige har vi f. n. 408 000 km vägar, och större delen — 279 000 km — är faktiskt enskilda vägar. Claes Elmstedt sade här att det var 7 000 km, men han menade då de bidragsberättigade vägarna. Enligt trafiksäkerhetsverkets beräkningar sker hela 87 96 av det totala persontrafikarbetet på vägarna. Av godstransportarbetet sker 46 90, eller nära hälften, med lastbilar — alltså på vägarna. De tunga landsvägstransporterna med lastbil ökar kraftigt. Denna ökning gäller inte minst den lastbilstrafik som är långväga, dvs. över 10 mil. Vänsterpartiet kommunisterna har ofta föreslagit åtgärder för att öka användningen av järnvägarna och sjöfarten för de långväga tunga transporterna. Men i stället har det nu inträffat att järnvägarna har minskat sin andel av dessa transporter. Resultatet har — självfallet — blivit att landets vägnät är kraftigt nedslitet. Vägverket har gjort en vetenskaplig undersökning av det belagda vägnätet, dvs. det vägnät som har den tyngsta trafiken och som uppgår till en längd av 65 000 km. Undersökningen visar att 23 20 eller nära en fjärdedel av detta vägnät har oacceptabla skador. Vägnätet formligen bågnar under trycket av en överbelastning. Dessa skador innebär i sin tur ökat slitage på de fordon som trafikerar vägarna och ökade risker för olycksfall. Det är dessutom fråga om en kapitalförstöring om underhållet försummas. Här krävs snabba reparationer — och det är också vägverkets mening. Herr talman! I det läge som jag här har sökt beskriva aktualiseras från olika håll, bl.a. från Industriförbundet och i motion 1418 från moderat håll, att boggieoch bruttovikt skall höjas — och därmed pressen på vägbanan ökas. En sådan åtgärd vore möjlig att förstå om man samtidigt föreslog höjning av väganslaget för att därigenom möjliggöra de förstärkningar som krävs för höjd belastning på vägbanan. Men i stället föreslår ju moderaterna sänkta anslag såväl till drift som till byggande av vägar. Det föreslås i reservationerna 2 och 5. Det statsfinansiella läget, som moderaterna hänvisar till — fru Görel Bohlin gjorde här en finanspolitisk utläggning om detta — skulle, som alla förstår, knappast bli bättre genom ytterligare kapitalförstöring när det gäller våra vägar. I den borgerliga reservationen nr 4 förordas s.k. extern finansiering. Det låter ju bestickande då man talar om att ”byggföretagen förklarat sig beredda att ställa kapital till förfogande” för t.ex. brobyggen. Med andra ord: Den entreprenör som kan ”ställa kapital till förfogande” skulle därmed ha en fördel i anbudsgivningen — en fördel som skulle bli större ju svårare det statsfinansiella läget anses vara. Den här tanken har moderaterna fört fram även i andra sammanhang då det gäller de statliga affärsverken. Vi har från vänsterhåll ofta pekat på det förhållandet att betydande kapitalresurser finns inom det privata näringslivet. Det är riktigt — där finns resurser som borde användas till investeringar i stället för till spekulation. Så långt kan man ju vara ense om denna idé. Men enligt vpk:s mening kan det inte vara rationellt och riktigt att de olika affärsverken annat än i rena undantagsfall själva skall företa upplåningen. Det måste vara förmånligare — det vet alla som ägnar sig åt låneverksamhet som aktiva i kommuner eller i företag — att så att säga samla krediterna under en hatt, att ta upp samlade lån för att finansiera flera objekt. Men det är högst tvivelaktigt att, som här har sagts, låta entreprenörer fungera som kreditinstitut. I förlängningen kan man då rubba den princip som nu gäller, att anläggningsverksamhetens omfattning skall styras av de politiskt valda organen och inte av verken själva eller entreprenörer-tekniker med stor finansiell kapacitet i ryggen. Om det går lättare att skaffa privata medel till ett visst objekt, då kan man ju också få en prioritering som är styrd av privata intressen. Det kan inte vara önskvärt ur landets synpunkt. Jag skall något kommentera vpk-motionen 1982/83:391 om vägverkets planering och byggande. Det har blivit allt vanligare att bygga vägar som beredskapsjobb, samtidigt som det ordinarie väganslaget hålls kvar vid oförändrad nivå. Vi får här en utträngningseffekt, som i längden leder till — och redan har lett till — en halvering av vägverkets personalstyrka och en indragning av en hel rad vägstationer. När vägverket får begränsade resurser är man nödsakad att se över sin verksamhet, och därvid spelar personalstyrkan stor roll. Nu är det risk för att ytterligare 1 800 arbetstillfällen och hundratals maskiner vid vägverket försvinner. Den här utvecklingen har pågått under många år och skapat otrygghet för de anställda liksom risk för kompetensförlust hos verket. Dessutom kan man knappast bygga en vettig planering på tillfälliga anslag som varierar med arbetslöshetens omfattning. Den ordning som utskottet nu beskriver i betänkandet kan i någon mån förbättra planeringsförutsättningarna, eftersom flerårsplanerna skall baseras på ordinarie väganslag samt därutöver 500 milj.kr. från s.k. sysselsättningsanslag. Men det innebär enligt vår mening ingen definitiv lösning. Utskottet uttalar att det är angeläget att medel anvisade för regionaloch sysselsättningspolitiska stimulansåtgärder till övervägande del förs samman med vägverkets byggnadsanslag, varigenom verket ges möjlighet att bibehålla en effektiv byggnadsorganisation. Detta uttalande ser vpk som ett fall framåt och nöjer sig därför med det. Samtidigt kommer vi att bevaka frågans framtida hantering. I reservationen 6 har vpk klart velat markera angelägenheten av en upprustning av riksväg 83 mellan Ramsjö och Ånge. Vi gör det genom att föreslå en anslagshöjning på investeringssidan. De rutiner som normalt gäller känner vi väl till. Denna väg är emellertid i synnerligen dåligt skick, i vissa avsnitt är den nästan ofarbar. Samtidigt spelar den en mycket stor roll för transporter till industrierna vid kusten, för skolskjutsar och som turistled. Till detta kommer — det vill jag, herr talman, understryka — en sak som har blivit aktuell den senaste tiden. Vid Enåsen i Ljusdals kommun skall gruvbrytning påbörjas, något som har mottagits med mycket positiva känslor i denna region av inlandet, där man har så ont om jobb. För att denna gruvdrift över huvud taget skall kunna fungera krävs att vägen rustas upp i de katastrofalt dåliga avsnitten. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation 6. Slutligen några ord om den fråga som har upptagit en stor del av inläggen hittills, nämligen frågan om anslaget till de enskilda vägarna. Utskottets majoritet bestående av socialdemokrater och moderater stödjer den föreslagna sänkningen av statsbidraget till enskilda vägar från 70 till i princip 50 20. Det är en konsekvent politik av moderaterna att föreslå en sådan sänkning, eftersom de i övrigt vill pruta på väganslagen. Men det är svårare att förstå den socialdemokratiska sparsamheten på just detta område. Det statliga bidraget till enskilda vägar har tillkommit för att ersätta väghållarna för de kostnader det innebär att hålla dessa vägar öppna för allmän trafik. Åtminstone i Norrlandslänen, som jag känner bäst, betjänar dessa vägar ofta glesbygderna. I regel är det fråga om ett litet antal väghållare, mestadels "äldre och pensionärer, som har att svara för underhållet med hjälp av statsbidraget. En del jobb görs genom obetalt eget arbete eller genom hjälpsamhet från byns traktorägare eller någon som har redskap. Därför är underhållet relativt billigt i jämförelse med reguljärt vägunderhåll. Det visar gjorda undersökningar. Kostnaderna uppskattas till ca hälften av kostnaderna för allmänna vägar. Såsom exempel kan jag ta Jämtlands län, som har 2 900 km enskilda vägar fördelade på 700 vägstumpar. I betänkandet tycks majoriteten räkna med att kommunerna skall kompensera. Men som alla borde veta är även kommunerna pressade och rekommenderade att spara. Den besparing som uppnås för vägverket är mycket liten — drygt 1 20 av totalbudgeten. Men om man ser till det enskilda vägväsendet betyder detta anslag ganska mycket. I många fattiga kommuner kommer de kommunala bidragen troligen att dras in. Helt obegriplig är propositionens skrivning, när man antyder att det sänkta statsbidraget skall möjliggöra bidrag till nya vägar. Än en gång tar jag Jämtlands län såsom exempel. Om det totala bidraget till länet sjunker med 3-3,5 milj.kr., hur skall då denna minskade ram ge bättre utrymme för bidrag till nya vägar? Det är för mig en gåta.

Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 6, 8 och 9 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Sven Henricsson talade om alla brev som vi har fått från olika håll och kanter. Vi har också fått ett brev från Kommunförbundet, vari man säger att uppdelningen av kostnaderna f. n. i regel är den att staten står för 70 Jo medan kommunerna fyller på med resten. Jag kan se det såsom en utomordentligt angelägen uppgift att vi ändrar statsbidragssystemet så att de landsbygdsområden och glesbygdsområden som nu missgynnas på grund av statsbidragets konstruktion får en gynnsammare position. I sitt allmänna resonemang om kapitalförstöringen när det gäller vägväsendet frågade Sven Henricsson hur vi kunde acceptera den. Men det är inte så. Väganslaget är i år kraftigt höjt, och den nedskärning av anslaget som vi föreslår är utomordentligt blygsam, nämligen 1,9 96. Vi anser att det mycket väl går att klara den sänkningen utan att det blir fråga om någon kapitalförstöring. Sven Henricsson var även inne på finansieringsformerna och framhöll vad han anser vara felaktigt. Vad vi föreslår i vår motion och vad vi är överens om inom de tre borgerliga partierna, nämligen att man skall gå över till ett mera marknadsinriktat låneoch leasingförfarande, är samhällsekonomiskt mycket angeläget. Därigenom uppnås också en fördelning av kostnaderna för projekten över tiden och en fördelning — under förutsättning av ett avgiftsuttag — på brukarna mer än på alla skattebetalare. Detta är samhällsekonomiskt utomordentligt värdefullt Jag vill till detta lägga att redan i upplåningsförfarandet ligger en förlust, eftersom staten lånar utomlands till en hög marknadsränta men lånar ut både till affärsdrivande egna verk och till andra, t.ex. kommunerna, till en lägre ränta. Det finns skäl för statsmakterna att se över detta. När det gäller entreprenadverksamheten vill jag rent allmänt säga att entreprenader är utomordentligt effektiva och rationella och innebär en överblickbarhet och kontrollerbarhet beträffande utgiftssidan som är positiv. Ett entreprenadföretag — och det gäller inte speciellt på vägområdet utan allmänt inom kommun och stat — kan oftast erbjuda sina tjänster också till enskilda. Det ger alltså ett bredare och rikare serviceutbud. Min repliktid är ute, men jag skulle kunna fortsätta en bra stund till och tala om det värdefulla i entreprenader, både samhällsekonomiskt och statsfinansiellt sett.
Herr talman! Redan min morfar, som var skomakare tidvis, lärde mig att jaginte skulle slita skorna för mycket, för då gick de inte att reparera. Jag vill vidarebefordra den lärdomen till Görel Bohlin, om hon inte redan har den. Om vi sliter ner våra vägar så som här håller på att ske — det slås ju larm i officiella undersökningar — måste vi verkligen ta oss samman och se till, att vi i god tid tar itu med detta slitage och reparerar vägarna i stället för att tänka oss en ytterligare belastning av dem, vilket moderaterna i vissa sammanhang har förordat. När det gäller finansieringsformerna har ju frågan om huruvida affärsverken själva skall låna upp till sina investeringar varit föremål för flera utredningar, och man har i allmänhet kommit till den slutsatsen att det är mycket bättre att statens upplåning sköts av ett enda organ. Då undviker man juattstatliga företag kan konkurrera med varandra i fråga om ränteförmåner och andra villkor. Man kan också, som jag sade, sammanföra lån till olika ändamål under ett enda, större lån, och det kan innebära förmånligare lånevillkor. Jag skall gärna medge att problemet finns där. Det flyter omkring kanske 70 miljarder i spekulativa pengar, som samhället skulle behöva få in i investeringar. Men den väg som här förordas av moderaterna kan vi för vår del inte tillstyrka. Vi måste söka andra vägar. När det slutligen gäller statsbidrag till enskilda vägar måste glesbygdsdelegationens argument bli en tankeställare. Jag märkte att Görel Bohlin gjorde en glidning där, men jag kan inte se den skriftligt belagd i något sammanhang i betänkandet, då hon sade att det finns fog i glesbygderna. O.K. Glesbygdsdelegationen säger klart ifrån att riksdagen har lagt fast att man skall föra en offensiv och utvecklingsinriktad politik för glesbygden. Mot den bakgrunden är glesbygdsdelegationen orolig över den benägenhet som tycks finnas att vidta besparingsåtgärder just på sådana perifera områden av vårt samhälle som är kännetecknande för glesbygderna. Där skall man undvika sådana här åtgärder, om man vill leva upp till den målsättning som riksdagen i andra sammanhang har fastlagt.